Herr talman! När det gäller de sociala trygghetssystemen råder jag Börje Nilsson att denna gång gå till LO-facket, vars pipa ni annars alltid dansar efter. Metall har ju gjort en utredning som visar att det bara är på ett område som vi har systemet litet längre utbyggt, och det är föräldraförsäkringen. För övrigt säger utredningen att man i övriga länder har utmärkta system. Det är inte ett amerikanskt sjukvårdssystem vi vill införa; det har jag aldrig pläderat för. Den debatten förs ju inte i vårt utskott. Vi vill ha en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring där ersättningen följer patienten. Det är ett helt egenhändigt tillverkat system, som skulle vara bra och ge patienten vård när han eller hon behöver det. Det är klart att vi reagerade surt på beskrivningen av trygghetssystemen, för det som sades var inte sant. Vi vill visserligen ha en förändring av olika system, men till det bättre, som vi ser det. Vi har ju samma mål, vi vill göra det bättre för människor. Det är bara det att vi använder andra vägar att nå dithän. När det gäller arbetsskadeförsäkringen blir jag verkligen bekymrad. Socialministern har ändå gjort ett förslag och varit beredd att lägga fram det. Men så är det tydligen hennes egen riksdagsgrupp som är bromsklossen. Det blir uppenbarligen en borgerlig regering i höst som får ta itu med detta. Både riksrevisionsverket, riksdagsrevisorerna och en majoritet -- vill jag säga -- i denna riksdag anser att vi bör göra någonting åt försäkringen. Men då fick vi besked om detta -- det är Börje Nilsson som är bromsen. Börje Nilsson: Är det inte bättre att styra resurserna dit där de bäst behövs och ge de människor som har stora behov av reparationer, proteser och annat ett bättre stöd -- och att vi kanske får en litet ökad självrisk? Det tycker jag är en social politik. Det är så klart som allra helst att bockfoten sticker fram i det här förslaget, för man vill nu öka folktandvårdens möjligheter. Jag tror att det är viktigt, som Sigge Godin har anfört, att också privattandläkarna här kommer med i bilden. Vi har sagt nej till hela förslaget, för vi tycker att det är alldeles för byråkratiskt och oformligt. När det gäller FAS 90 har ingen motsatt sig att man har ett rationellt förfarande på försäkringskassorna. De behöver också datasystem, men det är de stora lokala, samkörda registren vi är emot. Vad vi har begärt, Börje Nilsson, är en fortsatt diskussion i ärendet -- där vi från vårt håll trycker på integritetsaspekten. Till sist: Det är viktigt att minska de negativa effekterna av arbetsmiljön, och inte minst därför behövs en arbetsgivarperiod.
Herr talman! Friåret i sjukvården är tydligen ett känsligt kapitel för Börje Nilsson. Visserligen har han inte så lång repliktid, men han har på intet vis kommenterat mina frågor på det området. När det gäller arbetsskadeförsäkringen finns det som sagt i en hel del propositioner beskrivet, från regeringens sida, att något skall hända. Man har bara tillfälligtvis dragit tillbaka förslaget, men vad Börje Nilsson säger här tyder ju på att det finns ett starkt motstånd i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Jag tror dock att om man skall få en arbetsmiljöförbättring som skall vila på arbetsskadeförsäkringens grund, så måste man göra om arbetsskadeförsäkringen, för den ger ingen återföring av de erfarenheter man har av arbetsskadorna till förbättring av arbetsmiljön ute på verkstadsgolvet. Det saknas därutöver också samband mellan försäkring och arbetsmiljö. Det är detta samband som vi kan få genom arbetsgivarperioden och genom en förändrad inriktning av arbetsskadeförsäkringen. Det måste vara detta som är syftet. För att förbättra arbetsmiljön skall man också förändra arbetsskadeförsäkringen. De pengar som nu rinner genom det systemet kan användas på ett betydligt bättre sätt i rehabiliteringsarbetet.
Herr talman! Börje Nilsson talar om att vi reagerar surt när det gäller trygghetssystemen. Jag vill då säga att Börje Nilsson måste skilja mellan de olika partierna och försöka se efter vad det handlar om, inte bunta ihop oss och tro att man därigenom löser problemet. Vi från folkpartiet känner en oro för att systemen håller på att förstöras på grund av att kostnaderna är så höga att vi inte har medel att klara de här systemen. Då måste man ju se över dem. Regeringen kände samma oro och kom överens med folkpartiet om både sjuklöneperiod och reformering av arbetsskadeförsäkringen. Men den oron finns naturligtvis inte ett valår, utan den kan man känna litet senare -- eller mycket tidigare. Från folkpartiets sida måste vi ändå säga oss: Vad händer om systemen inte fungerar, om det inte finns pengar till den sociala tryggheten? Då är det de sämst ställda människorna i vårt land som drabbas. Men det är klart att de inte har några fackliga organisationer att gå till, som kan sköta förhandlingarna med regeringen. De är rätt ensamma, utan stöd av någon. Det är de grupperna som vi värnar om. De skall också ha samma trygghet som alla vi andra. Börje Nilsson undrar vad det är som ligger bakom när det gäller arbetsskadorna. Det här utskottets ledamöter måste väl, om några, känna till all den kritik som arbetsskadeförsäkringen har fått. Låt mig bara peka på riksdagsrevisorernas rapport. Att man inte ens kan rehabilitera människor är ju det verkligt stora problemet -- att så många slås ut från vårt samhälle, från arbetslivet. Om ni socialdemokraterna menat något med arbetslinjen, så måste ni löpa linan ut och säga att detta också gäller människor som har någon form av arbetsskada; de måste få chansen att komma tillbaka. Men det vill ni inte kännas vid, utan ni försöker misstänkliggöra oss andra, som bara konstaterar att experterna på det här området talar om att det inte kan fortsätta såsom det nu är. Dessutom har vi dessa enorma kostnader. På vilket sätt tänker Börje Nilsson ta fram de 75 miljarder som vi riskerar att få i underskott redan 1995? Det skulle vara bra att få svar på den frågan.
Herr talman! Mycket kort. Jag nämnde i mitt huvudanförande att pengarna som finns i det här stora systemet säkert kan användas bättre och mera effektivt. Men så stora besparingar på administrationssidan tror jag inte att man kan göra. Försäkringskassorna har gått ut med att ''satsa miljoner och spara miljarder'' genom att man effektiviserar på olika sätt. Sedan är jag mycket tveksam till kostnaderna för att anlita sjukvården i dag. Nu har det gått så långt att människor säger att de inte har råd att gå till doktorn. Helt klart är att människor redan nu kommer att säga: Jag har inte råd att gå till tandläkaren, i och med den försämring som nu sker. Detta måste följas upp. Den förebyggande vården och den tidigt insatta vården åsidosätts. Man har inte råd att betala vad medicinen kostar. När både barnen och föräldrarna i en familj drabbas av en streptokockinfektion och måste ha medicin, kan det på en månad gå åt många hundralappar. Det är inte säkert att en barnfamilj har så mycket extra pengar till hands. Dessutom minskar ersättningen från sjukförsäkringen, när föräldrarna är hemma. Vi måste se till de samlade problemen. Det skulle vara förödande för Sverige, om det blev sådana biverkningar av den ''arbetsepidemi'' som har brutit ut att många människor som behöver gå till doktorn låter bli att göra det.
Herr talman! Jag har full förståelse för att Börje Nilsson som ensam företrädare för utskottsmajoriteten har litet svårt att få tiden att räcka till för att svara på angrepp från fem håll. Därför nöjde jag mig med att ställa en enda fråga, men det hjälpte inte att jag var så sparsam. Jag fick inte något svar i alla fall. Men jag tycker att min fråga är så viktig att jag upprepar den. Enligt tidigare besked skulle regeringen ha kommit i måndags med en proposition om införande av arbetsgivarperiod. Det kom inte någon sådan proposition, och det går rykten om att det kanske inte kommer något förslag över huvud taget. Om det är på det sättet, blir jag och många andra väldigt glada. Jag vill därför ha ett svar från Börje Nilsson, om möjligt: Har regeringen tänkt om? Finns det kanske utrymme att göra något annat, mindre drastiskt, i stället för att införa en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen?
Herr talman! Jag skall passa på att svara Margó Ingvardsson allra först. Frågan om arbetsgivarperiod tas upp i betänkandet som vi nu behandlar. Den finns också upptagen i propositionsförteckningen, så Margó Ingvardsson kan förvänta sig en proposition om detta ganska snart. Gullan Lindblad säger att vi dansar efter LO fackets pipa. Låt mig bara säga att jag tror att LO, LOs medlemmar och alla som jobbar ute på företagen har betytt oerhört mycket för den socialpolitiska debatten och för utvecklingen av socialförsäkringssystemet. Vi har ett konstruktivt och fint samarbete med LO, det kan jag förklara för Vad beträffar den bild av sjukförsäkringssystemet som jag gav i inledningen tycker jag nog att Gullan Lindblad och andra också skall studera litet mer ingående hur det fungerar ute i Europa. Vi har ju fått en bok om detta. Det är naturligtvis oerhörda skillnader. Ett land kan ligga före oss i ett avseende, men vi har ett heltäckande system, som bygger på rättvisa och som är solidariskt finansierat. Hur är det med folkpensionen i Västtyskland, Gullan Lindblad? Jag tycker att Gullan Lindblad skall studera den frågan litet närmare. Beträffande socialförsäkringsregister sägs det att vad man är rädd för är stora samkörda registersystem. Men det handlar inte om detta. Varje lokalkontor skall ha sitt register. Det skall inte finnas någon samkörning, och utredningen har utarbetat mycket fasta regler för hur ett register skall se ut. Sedan vill jag säga till Sigge Godin att frågan om kostnaderna i socialförsäkringen naturligtvis hänger samman med frågan om tillväxten. Som jag sade finns det ett samband mellan välfärd, trygghet och ekonomi. Det är klart att kostnaderna måste finansieras, och det görs nu stora ansträngningar att förbättra ekonomin och förbättra tillväxten. Det är ett arbete som många är sysselsatta med just nu. Att vi skall kunna klara av socialförsäkringens finansiering även i fortsättningen, är jag helt övertygad om.
Herr talman! Att socialdemokratin dansar efter LO-fackets pipa är jag inte ensam om att tycka. Det står tydligen i Feldts bok också att han tycker att facket bestämmer alldeles för mycket. Så jag är i gott sällskap. Vem är det som konstruerar? Man säger till från Norra Bantorget hur det skall vara. Det behövs bara att Stig Malm piper till, så drar regeringen tillbaka propositioner. En majoritet i riksdagen kan ha gjort beställningar, men det kommer inga förslag. Jag läser väldigt mycket om Europa. Jag är mycket positiv till Europatanken, och det trodde jag att Börje Nilsson och hans parti också var, för det har ni ju uttalat på sistone. Vi är medvetna om, precis som Anita Gradin har sagt i olika sammanhang, att det finns skillnader men att helheten ändå är det som gäller, och då överväger det positiva. Jag är övertygad om att där människorna inte har heltäckande system har de i stället så mycket lägre skattetryck att de själva genom egna försäkringar eller genom arbetsmarknadsförsäkringar har kunnat tillförsäkra sig en trygghet som kanske är väl så bra som den vi har i Sverige, med ett system som i dag håller på att ramla sönder. Det är ju detta det handlar om.
Herr talman! Bara några ord om tillväxten. Vi behöver tillväxt i vårt samhälle, Börje Nilsson. Det är väldigt viktigt, men för den skull får inte kostnaderna skena i väg så katastrofalt som de gör i fråga om arbetsskadeförsäkringen. Den biten kommer vi inte att klara, utan vi måste lösa det problemet på ett alldeles speciellt sätt. Skall vi få någon tillväxt i vårt samhälle, måste vi se till att kostnadsutvecklingen hålls i schack. Vi måste se till att det lönar sig att arbeta. Vi måste se till att ha tillgång på arbetskraft, att människor kan komma tillbaka till arbetslivet. Riksdagens revisorer, för att hänvisa till dem då, säger ju att den nuvarande arbetsskadeförsäkringen motverkar syftet att rehabilitera sig och komma tillbaka till arbetslivet. Det är en brist, när vi vill ha tillväxt i samhället, för då behöver vi alla människor i arbete.
Herr talman! Jag kan väl kontra med, Gullan Lindblad, att moderaterna dansar efter SAFs pipa. Såvitt jag förstår av era inlägg och motioner kommer mycket av era tankar från det hållet, och det förskräcker mig. Det är mitt svar.
Herr talman! På det vill jag bara kort svara: Nej, vi dansar inte efter SAFs pipa. Vi är mycket tuffare än SAF i många sammanhang. SAF sitter faktiskt också ofta i LOs knä.

Herr talman! Debatten har pågått länge. Jag skall nu tala om föräldraförsäkringen och sedan om pensionsfrågor. När jag läste utskottets betänkande och såg hur man resonerade kring propositionen och hur man avstyrkte motioner, blev jag väldigt besviken. Jag saknade en diskussion om principer. I stort sett avstyrkte man utan annan motivering än att det där tycker man inte om. När jag förberedde mitt anförande, tyckte jag därför att jag nog borde göra några reflextioner om de problem som är förknippade med transfereringssystemen. Det har talats en del om detta tidigare, och det tycker jag är positivt -- jag tror att jag inspirerade Margó Ingvardsson i går när jag diskuterade den här frågan i tunnelbanan. Jag kan genast ta upp en fråga om principer. Det har bara angivits en enda princip: antingen behovsprövat eller generellt. Men verkligheten och principerna innebär så mycket mer och är så mycket mer flexibla. Generella system kan utformas inkomstrelaterade eller på andra sätt. Det kommer igen när det gäller föräldraförsäkringen. När vi diskuterar de här frågorna -- det må gälla föräldraförsäkringen, pensionerna eller sjukförsäkringen -- måste vi först utgå ifrån kostnaderna. Då menar jag inte räknat i kronor utan hur ett system åstadkommer kostnader. Detta gör det i princip på tre sätt. Det åstadkommer naturligtvis kostnader för utgifterna förmåner, det åstadkommer kostnader för att man skall kunna hantera systemet och det åstadkommer kostnader som uppkommer genom bidragsplanering -- eller låt oss säga att det påverkar incitamentet till arbete. Därför tror jag att transferingssystem måste bygga på mycket hållbara principer. När man avvisar förslagen i våra motioner i utskottet måste man faktiskt anknyta till principer. Det kan även gälla detaljförslag. Jag saknar den ambitionen i majoritetsskrivningen i utskottets betänkande. Det beklagar jag, eftersom jag tror att det leder oss alla vill. Vi vänjer oss inte vid att analysera system. Då kommer vi att fatta ännu sämre beslut än vad vi nu ofta gör. Här kan jag faktiskt instämma med Feldt. Det politiska beslutsfattandet är inte alltid det allra bästa. Om vi däremot hade spetsat våra argument hade vi antagligen kommit fram till även en tredje, fjärde och femte ståndpunkt. Då hade vi fått mycket mer Konsensus i frågorna, och det tycker jag skulle vara bra. Därför vill jag även ta upp några synpunkter på hur de här transfereringssystemen kom till. De kom faktiskt till när Keynes och hans efterföljares ekonomiska principer stod i högflor. Det var helt enkelt två saker som kom in där. Det ena var att man skulle styra ekonomin, och det andra var att man skulle styra människors planering av livscykeln. Jag ser att Ingegerd Elm tycker att det är förskräckande att jag tar upp detta när vi diskuterar socialförsäkringsutskottets betänkande. Men detta är mycket viktigt, eftersom vi här kommer in på frågan om vi politiker mycket detaljerat skall sätta alla spelregler eller om vi kan överlåta mer på de enskilda människorna och bara åstadkomma en mycket bra jordmån för ett gott transferingssystem. Dessa idéer om mycket finmaskiga och mycket teknokratiska transferingssystem kommer från Keynes. Han erkände inför Hayek att detta bottnade i överklassideologi. Man visste bättre, och lärda ekonomer visste allra bäst. Det ligger en del värderingar bakom detta. Det är därför jag kanske tror att man bör beakta detta. Det har lett till saker som i dagens läge ger oss mycket höga kostnader. Det är administrativa kostnader, och dessa slåss Allan Larsson med i dag. Det är sådana kostnader som han försöker komma till rätta med i sitt sparpaket på 2 miljarder. Där kommer föräldraförsäkringen in. Vi har så många detaljregler i föräldraförsäkringen, med tillfällig föräldraförsäkring, hel, halv och kvarts föräldraförsäkring som föräldrarna kan spela med. Genom detta har vi fått mångmiljonkostnader för administration. Det hade kanske varit bra om vi hade tänkt igenom om vi hade en god design på föräldraförsäkringen. Vi kanske skulle ha en annan problemlösning. Det hade kanske varit bra om vi hade tagit hänsyn till hela komplexet av skatter, försörjningsbörda, subventionerade barnkostnader, vårdnadsbidrag och föräldraförsäkring. Då hade vi kanske fått ut mer av pengarna. Utskottet har över huvud taget inte reflekterat över dessa frågor. Jag kan ta upp en annan sak när det gäller föräldraförsäkringen där man inte heller har tänkt igenom hur man egentligen har byggt upp sitt system. Vi har fått en inkomstgaranterad föräldraförsäkring, men där finns ett skyddsnät i form av en garantinivå. Man låter garantinivån vara i stort sett oförändrad trots att penningvärdet faller mycket. Den har varit fast sedan 1987. När vi har kommit med förslag om att knyta detta till basbeloppet, säger man att det har man inte råd med av statsfinansiella skäl. Man borde ha angett hur stor del av alla kostnader för föräldraförsäkringen som garantibeloppet verkligen innebär. Det hade åtminstone gett en nyans till det här avslaget. Sedan måste man också fråga om detta är ett vettigt sätt ur föräldraförsäkringssynpunkt. Vem är det egentligen som får garantibeloppet? Det är oftast kvinnor som inte arbetar, som studerar och som därför inte har någon inkomstrelaterad föräldrapenning. Det är alltså utsatta familjer, en minoritet. Då borde man fråga sig: Är det inte socialt att ge dessa personer ett bättre garantibelopp? Men det är kanske så att dessa föräldrar är ointressanta ur röstmaximeringssynpunkt. De är en minoritet. Men då tycker jag inte att vi har ett socialförsäkringssystem värt namnet i det här hänseendet. Ett socialförsäkringssystem skall väl ge skydd åt de svagaste. Det är väl det mest väsentliga. Jag vill påpeka att det en gång var Gustav Möllers tankar. Det var också en grundläggande och mycket hållbar konservativ tankegång. Det sades tidigare att det var folkpartiet som hade infört folkpensionen i Sverige. Jag vill bara påpeka att folkpensionen var en konservativ idé med Bismarck och Disraeli som upphovsmän. Det var faktiskt högerpartiet som tog upp den på den politiska agendan i Sverige. I reservation 24 tar vi upp frågan om garantibeloppet. Jag tycker att man skall läsa och begrunda den. Här visar man på ett systemfel inom vår föräldraförsäkring. Det är ett systemfel där vi skyddar dem som har det bäst och inte ordentligt skyddar de svagaste. Det måste betecknas som ett systemfel inom socialförsäkringen. Beloppen är i och för sig triviala, men principerna bakom det här sättet att bygga upp systemet är mycket betydelsefulla. De vore värda att diskuteras mer. Socialförsäkringssystemen har en fördelningseffekt. De skall dels fördela över livet, dels fördela pengar från rika till fattiga. Som jag redan har påvisat är detta inte vad som sker, i alla fall inte föräldraförsäkringen. Vi vrångar faktiskt till våra system med degressiva system, hit hör t.ex. ATP-systemet. Det betyder faktiskt att vi t.o.m. fördelar från dem som har det sämst till dem som har det något bättre. Den typen av frågor borde man också beröra. I pensionsberedningen tog man upp de här frågorna, och man sade att resultatet av inkomstfördelningarna var en materiell välfärdsförlust för hela samhället, dvs. för oss alla. Det är en intressant kommentar av pensionsberedningen. Man säger i klartext att vi får det sämre genom, att det arbetas med så ambitiösa inkomstfördelningar. Det finns ledamöter i socialförsäkringsutskottet som har suttit med i pensionsberedningen. Där har man talat om betydelsen av en inkomstfördelning inom systemen. Pensionsberedningen säger att något sådant inte håller. Vilken åsikt är den rätta? Det går väl inte att ha båda åsikterna på en gång? Jag skulle faktiskt vilja ha ett svar -- ett svar som också ger besked om vilka principer som exempelvis borde tillämpas inom föräldraförsäkringen, pensionssystemet osv. Min tredje synpunkt är att den design som vi har fått på föräldraförsäkringen leder till en bidragsplanering av föräldraskapet. Man skjuter upp barnafödandet tills man har fått en ordentlig sjukpenninggrundande inkomst. Att så är fallet kan vi misstänka när vi ser den genomsnittligt ökade medelåldern bland förstföderskorna. Om det är på gott eller ont vill jag inte ha någon åsikt om. Systemen är inte neutrala. Planeringsverksamheten blir än mer detaljerad bland föräldrarna. Jag förstår dem. Görel Bohlin tog upp en intressant fråga i detta sammanhang. Hon konstaterar att föräldrarna kan välja mellan hel, halv och kvarts föräldrapenning. De väljer, planerar och saxar hela tiden till mycket höga kostnader mellan olika förmånssystem. Så får inte ett system utformas. Då är det skadligt. Vi har ingen reservation på den punkten. Det är för att finansdepartementet har insett problemen, och det lär komma förslag om att rätta till dem. Det finns ytterligare en princip som man också måste hålla på. Den kan tyckas hård men är säkerligen den förnuftigaste. Det måste löna sig att arbeta. Det betyder att försäkringsersättningar för arbetsinsatser som faller bort måste vara något mindre än ersättningen för själva arbetsinsatsen. Det är den här typen av principer som ligger bakom vårt krav på en sänkt kompensationsnivå inom föräldraförsäkringen. Vi kräver därför en 80 procentig kompensationsnivå inom föräldraförsäkringen. Det är helt klart att det samhällsekonomiska läget spelar in, men också våra krav på ett sänkt skattetryck. Ett sänkt skattetryck är det bästa sättet att öka välfärden. Då sprider vi ut möjligheterna för alla de olika människorna att själva härska över sina liv. De har ofta bättre information om vad som är bäst för dem och vad som bäst tillfredsställer deras önskemål. Det kan inte politikerna veta. Samtidigt kan vi koncentrera våra krafter på att bygga upp system som gör att man när man råkar ut fär stora olyckor, det kan vara att behöva en lösgom, ett stort olycksfall, att man får femlingar osv. att drabbas av verkligen får god kompensation. Det är så man måste tänka. Låt oss säga att detta är ett privaträttsligt sätt att se på försäkringsväsendet. Men det är bra. Vi skall ta de bra dragen från de olika systemen. Det är bra att slippa ifrån behovsprövningen i ett försäkringssystem genom att föra in vissa moment av offentligrättsliga socialförsäkringssystem. Schweitzarna har kommit långt i det hänseendet. Man skall aldrig avstå från att analysera medlen och direkt utgå från att människor har felaktiga, omoraliska mål. Först skall man se på medlen och därefter skapa paket som ger någorlunda bra lösningar. Jag sade att vi vill minska kompensationsnivån, och jag vill yrka bifall till reservation 17. I reservation 28 och 29 behandlas kontaktdagar med barnomsorg och skola. Det är små frågor. Men även där finns principer. Regeringen vill inte tillåta flexibilitet, dvs. man vill inte tillåta föräldrarna att själva avgöra hur uttaget av kontaktdagar skall ske. Man kanske inte tror att föräldrarna kan planera ordentligt. Jag har aldrig varit för elittänkande själv. Därför har jag alltid förnekat Keynes och andra som har haft samma tankar. Jag tycker att det skall finnas en motivering. Det finns ingen motivering i utskottsyrkandet. Jag håller på föräldrarna. Låt dem sköta detta själva. Jag yrkar bifall till reservation 28. I reservation 29 påtalas att kontaktdagar inte utgår vid privat barnomsorg. Det finns bara ett ord att beskriva det med: diskriminering. Diskriminering skall fördömas. Reservationen är principiellt viktig. Men för att minska antalet voteringar yrkar jag inte formellt bifall till den reservationen. Reservation 31 avser tillfällig föräldrapenning för barn och föräldrar som verkligen har det svårt. Att få ett svårt sjukt eller handikappat barn är oerhört tungt. Här bör vi underlätta. Det finns ett förslag i reservationen. Jag förstår inte varför man inte antar det. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 28

Herr talman! Det här avsnittet skall behandla föräldraförsäkringen. Jag tänker hålla mig till den eftersom socialutskottet i morgon kommer att debattera barnomsorgen. Föräldraförsäkringen omfattar föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. Föräldraförsäkringen är en viktig del av familjepolitiken och bör främja valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Eftersom debatten kan bli lång, den har redan hållit på flera timmar, betänkandet innehåller flera avsnitt, och det mesta s.k. gammal skåpmat, skall jag fortsätta direkt med att kommentera en del av reservationerna. I vissa fall kan det vara svårt för föräldrar att ta ledigt när deras barn blir sjuka. Det kanske kan vara lättare för någon annan närstående att göra det. Folkpartiet liberalerna anser att det skulle gagna barnfamiljernas valfrihet om också andra närstående i förekommande fall kunde erhålla tillfällig föräldrapenning när de tar hand om barnen. Riksförsäkringsverket har gjort en utredning om ensamstående och ensamboende föräldrars behov av att kunna överlåta rätten till tillfällig föräldrapenning till annan närstående. Man konstaterar i den vissa svårigheter med att definiera begreppen ''ensamstående, ensamboende och närstående'' och kommer till slutsatsen att den enda praktiska lösningen vore att låta alla föräldrar få sådan rätt -- dvs. om man nu vill införa rätten att kunna överlåta tillfällig föräldrapenning. Det vill vi folkpartister men inte socialdemokraterna. Ett liknande problem uppkommer när daghem stängs eller dagbarnvårdarens eget barn blir sjukt. Enligt gällande regler utgår inte tillfällig föräldrapenning i dessa situationer. Vi anser det självklart att kommunerna har ansvar för att ersättare finns tillgängliga när den kommunala barnomsorgen stänger. Men när de inte tar sitt ansvar, måste riksdagen, som högsta beslutande instans, ta initiativ så att något händer. Folkpartiet, centern och miljöpartiet föreslår i en gemensam reservation att en utredning tillsätts, som skall lämna förslag till hur föräldrar som inte kan förvärvsarbeta på grund av tillfälliga stängningar av barnomsorgen skall kunna få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Det här är ett gammalt krav, och jag kan inte förstå att majoriteten säger nej till en utredning. Det kan väl ändå inte vara till någon skada. För alla vet ju att det är ett problem. Tillfällig föräldrapenning kan också utges för vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år i de fall barnet på grund av sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller annat handikapp är i behov av särskild tillsyn eller vård. För denna grupp upphör inte tillsynsbehovet när barnet fyller 16 år. Folkpartiet liberalerna har under en följd av år krävt att föräldrar till dessa ungdomar borde ha rätt till ersättning om de tillfälligt tvingas att avstå från förvärvsarbete. Vi har i vår handikappmotion föreslagit att vårdbidrag skall kunna förlängas på liknande sätt som barnbidrag om barnet fortfarande studerar på högst gymnasienivå. I konsekvens med det bör alltså även tillfällig föräldrapenning kunna utgå för handikappade barn så länge de studerar, dock högst gymnasienivå, om någon förälder behöver vara hemma vid tillfällig sjukdom. Jag noterar att det även finns en centermotion med liknande innehåll, men tyvärr stöder inte centerpartisterna i utskottet den. Den hade varit ytterligare ett steg framåt för handikappområdet om så hade varit fallet.

Ja, vi tycker också att det är viktigt att man kan upprätthålla en god kontakt. Därför vidhåller vi vår uppfattning att uttaget bör ske när föräldrarna och skola, förskola, oavsett i vilken regi barnomsorgen bedrivs, alltså även de privata alternativen, anser att kontakt behövs. Det är kanske viktigare att kunna besöka skolan under en hel vecka ett år medan något behov ej föreligger ett annat år. Det är svårt att förstå socialdemokraternas motstånd i den här frågan. Det är ju inte från vår sida fråga om att utöka antalet dagar. Att vårda ett handikappat barn hemma ställer stora krav på familjen. Ofta måste någon av föräldrarna avbryta sitt förvärvsarbete, vilket kan leda till en svår ekonomisk situation. Vårdbidraget är en ersättningsform inom folkpensionen som förälder har rätt till för barn som är i behov av särskild tillsyn eller vård under längre tid. Vårdbidraget är skattepliktigt och ATP-grundande. Helt vårdbidrag uppgår för närvarande till två basbelopp. Folkpartiet liberalerna har under en följd av år ansett att denna ersättning är otillräcklig. Vi vidhåller tidigare krav att ersättningen borde uppgå till 2,5 basbelopp, dvs. en förbättring med drygt 1 300 kr. i månaden. En del av vårdbidraget kan under vissa omständigheter utgå som merkostnadsersättning. Den ersättningen är skattefri och således ej heller ATP-grundande. Den här konstruktionen medför att föräldrar som kanske vårdar de mest gravt handikappade barnen också kommer att få en lägre ATP. Vi har under en följd av år motionerat om att vårdbidraget i sin helhet borde vara ATP grundande. Vi anser att merkostnadsersättningen i princip bör jämställas med handikappersättning och utgå utöver vårdbidraget. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 30, 35 och 37. Givetvis stöder vi också övriga reservationer som bär vårt partinamn.

Herr talman! ''Vid alla åtgärder som rör barn skall barnens bästa komma i främsta rummet.'' De orden kom framför mina ögon i går när jag fick se en bok av Rädda barnen. Det är artikel 3 i FNs konvention om barnets rättigheter. Det är viktigt att hålla artikel 3 i åtanke när vi i dag debatterar samhällets ekonomiska stöd i betänkandet som rör föräldraförsäkring och vårdbidrag. Familjen har enligt centerpartiets uppfattning huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets ansvar kommer in när familjen behöver hjälp och stöd ekonomiskt och på annat sätt för att klara denna uppgift. Barnets bästa kan tillgodoses genom ökad valfrihet och rättvisa för familjerna när det gäller barnomsorgsform. Familjerna skall, det är vår huvudtes, själva kunna välja vilken omsorgsform som bäst passar för deras barn. Familjepolitiken måste utformas så att de offentliga resurserna för barnomsorgen fördelas rättvist mellan familjer och regioner. Så är inte fallet i dag. På grund av föräldraförsäkringen fortsätter den orättvisa fördelningen mellan barnfamiljerna. För den som studerar eller är hemarbetande är ersättningen 60 kr. per dag. För andra som har höga inkomster kan ersättningen uppgå till 595 kr. per dag. Vi i centerpartiet tycker att föräldraförsäkringen för närvarande är tillräckligt utbyggd. Nu behövs andra insatser för att ge barnfamiljerna en bättre situation. I morgon kommer barnomsorgen att debatteras i kammaren. Jag vill ändå kort beröra det som vi anser vara ett viktigt inslag i familjepolitiken, nämligen frågan om beskattad vårdnadsersättning till alla familjer med barn i åldrarna ett till sex år, alltså fram till skolstarten. Det är ett instrument som ger föräldrarna bättre förutsättningar än i dag att välja den barnomsorg som passar just deras familjer. Det är en högt prioriterad fråga för centerpartiet. Vi har tillsammans med moderaterna och folkpartiet i en trepartimotion utvecklat riktlinjerna för en familjepolitisk reform. En beskattad vårdnadsersättning utgör huvudingrediensen. Detta ger mig anledning att ställa en fråga till socialdemokraternas talesman. I förra valrörelsen var socialdemokraternas motdrag till trepartiuppgörelsen om en vårdnadsersättning en förlängd föräldraförsäkring. Nu har vi fått reda på att det inte fanns ekonomiska resurser för det förslaget. Eftersom vi nu står inför en ny valrörelse, är jag nyfiken på om motdraget även denna valrörelse kommer att bli förslag om en förlängd föräldraförsäkring? Tillfällig föräldrapenning utgår när en förälder behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda sjukt barn eller vid sjukdom hos barnets ordinarie vårdare eller besök i samhällets förebyggande barnhälsovård. Detta kan medföra att föräldrar inte anser sig ha råd att vara hemma med barnen. Ensamstående kvinnor drabbas särskilt hårt av en sänkt kompensationsgrad. Vi anser att kompensationsnivån för den tillfälliga föräldrapenningen bör återställas till 90 %. Detta framför vi i reservation 18. Vi tar också upp frågan om garantibelopp, som har nämnts tidigare i debatten. Mellan den tolfte och femtonde månaden i föräldraförsäkringen utgår föräldrapenning i form av ett garantibelopp. Garantibeloppet utgår också till de föräldrar som inte hunnit skaffa sig inträde på arbetsmarknaden eller få en inkomst som utgör grund för föräldrapenning. Beloppet är sedan den 1 januari 1987 oförändrat, dvs. 60 kr. I budgetpropositionen föreslås inte ens en höjning motsvarande inflationen. De som har minst får alltså ännu mindre. Det är återigen socialdemokraternas uppochnedvända fördelningspolitik, som inte heller i det här fallet förnekar sig. Centerpartiet anser att garantibeloppet snarast bör höjas till 100 kr. Härigenom kommer föräldrastödet att också fördelas mer rättvist mellan olika grupper. En höjning av garantibeloppet måste vara en mer angelägen reform än en förlängning av föräldraförsäkringen. I betänkandet behandlas också andra förslag som rör barnfamiljernas situation. Föräldrapenningen kan i dag användas när familjedagmamman är sjuk och då barnen inte kan placeras hos henne. Men när dagmammans barn är sjuka får man inte använda föräldrapenningen. Som vi ser det i centern finns det ingen logik i detta. Frågan har behandlats vid tidigare riksmöten, och utskottets skrivningar har då varit desamma som i dagens betänkande. Inte heller i de fall då daghemmen stängs på grund av personalbrist kan föräldrapenningen utnyttjas. Om inte kommunerna snabbt kan ställa upp på alternativ vård tvingas en förälder att stanna hemma utan rätt till ersättning. Det måste klargöras vem som har ansvaret för att ersätta föräldrarna för förlorad arbetsförtjänst. Är det kommunerna som helt skall ersätta föräldrarna? Blir de befriade från avgifter när detta inträffar? Vi anser att det behöver tillsättas en utredning som kan lämna förslag om hur föräldrar skall kunna få ersättning för förlorad arbetsförtjänst när det uppstår tillfälliga störningar i barnomsorgen. Tyvärr har inte utskottet gått med på detta krav, varför vi i reservation 27 begär en sådan utredning. Rätt till kontaktdagar föreligger när föräldern avstår från förvärvsarbete i samband med föräldrautbildning, besök i barnets skola eller besök i förskole eller fritidshemsverksamhet inom samhällets barnomsorg i vilken barnet deltar. Föräldrarna får ta ut två kontaktdagar per år. 27 %. Tendensen är att allt fler tar ut kontaktdagar, främst i samband med skolavslutningar. Ända sedan systemet med kontaktdagar infördes har centern krävt att dessa dagar skall kunna tas ut mer flexibelt efter de behov som den enskilda familjen har. Varje år har systemet försvarats av socialdemokraterna, som alltid tror sig veta bäst vad barnfamiljerna behöver. Kontaktdagar kan inte heller användas i de privata daghemsalternativen, eftersom de inte räknas till samhällets barnomsorg. Det innebär att de barn som inte får plats där inte heller får möjlighet att utnyttja kontaktdagarna. ''Föräldrar utanför den kommunala barnomsorgen skall inte ha några förmåner'', så lyder parollen från socialdemokraterna. De som har dragit en vinstlott i daghemslotteriet får alla förmåner. Vi tycker inte att det finns någon rättvisa i det. Detta missförhållande måste rättas till. Centern vill att det totala antalet kontaktdagar skall kunna tas ut när som helst under den tid som barnets ålder berättigar till en sådan ersättning. Kontaktdagarna skall också kunna utgå oavsett vilken barnomsorgsform som utnyttjas. Då befrämjas valfrihet och rättvisa. Detta har vi utvecklat i reservationerna 28 och 29. Att få ett handikappat barn medför stora påfrestningar för en familj. Det är därför oerhört angeläget att båda föräldrarna får möjlighet att ta del i den habilitering, rehabilitering och utbildning som anordnas med anledning av barnets handikapp och att de då också får ersättning från föräldraförsäkringen. Möjligheterna för föräldrar till handikappde barn att få ersättning är i dag mycket begränsade. Enligt gällande bestämmelser kan ersättning betalas ut när föräldrarna tillsammans med barnet besöker en institution, t.ex. en habiliteringsklinik eller en specialskola. Besöken måste alltså ske i sällskap med barnet. För övriga habiliterings och utbildningsinsatser finns ingen motsvarande möjlighet för båda föräldrarna att samtidigt delta med ersättning från föräldraförsäkringen. Detta betraktas mer som allmän föräldrautbildning, och det ger inte rätt till ersättning. Kontaktdagarna kan visserligen användas, men de är snabbt förbrukade. Handikapporganisationerna känner behoven hos familjer med handikappade barn, och de anordnar en mängd kurser i form av veckoslutskurser, lägerskolor och andra utbildningsinsatser. Det är, som jag tidigare har nämnt, mycket svårt för den här gruppen av föräldrar att kunna delta och få ekonomisk ersättning. Vi studerar frågan i handikapputredningen, och vi hoppas att vi skall kunna finna en lösning på problemet. Det är synnerligen angeläget, inte minst när det gäller barn med handikapp som är mindre kända. Föräldrar till sådana barn har ett stort behov av att träffas, få stöd och utbyta erfarenheter. Centern anser att reglerna för tillfällig föräldrapenning vid barns habilitering snarast måste ändras, så att föräldrar till handikappade barn kan delta i de olika verksamheter som anordnas med anledning av barnets handikapp. Vi beklagar att utskottsmajoriteten inte har insett hur viktig denna fråga är. I reservation 31 utvecklar vi detta närmare. Barbro Sandberg tog upp en centermotion som gäller tillfällig föräldrapening som utgår från det att ett barn fyller 16 år och fram till dess att gymnasietiden är över. Vi har också i handikapputredningen tagit upp den frågan. 16 årsgränsen är ju en gräns som förekommer synnerligen ofta i försäkringssammanhang. Den utgör den tidpunkt då vårdbidraget upphör och då pensionen och handikappersättningen träder till. Vi menar att man behöver se närmare på frågan i dess helhet. Med kännedom om detta menar jag att det är bättre att avvakta och i stället arbeta i handikapputredningen för att få ett genomslag för frågan. Vi anser att tillfällig föräldrapenning bör utgå även för hemmaboende, vuxet handikappat barn vid de tillfällen då föräldern på grund av barnets sjukdom måste avstå från förvärvsarbete. Men jag anser alltså att man vid den närmare utformningen av detta måste se på frågan i dess helhet tillsammans med andra förmåner. Herr talman! Centern har i två motioner tagit upp frågor som rör vårdbidraget. Vi framhåller där hur resurskrävande utredningar ofta är i vårdbidragsärenden, och vi har i dessa motioner krävt en översyn av tillämpningsreglerna. Eftersom vi nu har fått kännedom om att riksförsäkringsverket skall göra en mer djupgående utvärdering av frågan och att det dessutom pågår utredningar som anknyter till frågan, har vi endast fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 31, men vi står givetvis bakom alla de reservationer som centern har fogat till betänkandet.

Herr talman! Riksdagen fattade 1989 ett principbeslut om föräldraförsäkringens utbyggnad. Men som alla minns drogs förslaget tillbaka för nästan exakt ett år sedan, den där olyckssaliga aprildagen 1990. Plötsligt fanns det inte pengar till utbyggnaden. Men i efterhand har vi fått höra att förslaget redan från början var ofinansierat. Att föräldraförsäkringen inte byggdes ut enligt de ursprungliga planerna ställde till bekymmer för många föräldrar. Det gav också de borgerliga partierna en chans att damma av sitt gamla förslag om vårdnadsbidrag. Så länge alla trodde att en utbyggd föräldraförsäkring fanns inom räckhåll hade nämligen inte förslaget om vårdnadsersättning en chans i debatten. Det vet de borgerliga partierna mycket väl, och de kunde knappt heller dölja skadeglädjen när utbyggnadsplanerna för föräldraförsäkringen drogs tillbaka. Vänsterpartiet har föreslagit att den andra etappen av utbyggnaden, dvs. ersättningen under 90 dagar på garantinivå, byts ut mot ersättning på sjukpenningnivå fr.o.m. januari 1992. Det kostar pengar -- 97 miljoner extra på statsbudgeten -- men man kan inte bara se reformen som en ren utgift. Den betyder helt klart en minskad belastning på barnomsorgen, och den betyder förmodligen minskade socialutgifter i kommunerna. Den andra sidan av reformen -- som man inte så klart kan mäta i kronor och ören men som i alla fall är minst lika viktig -- är att föräldrarna får bättre möjlighet att umgås med sina barn och att kvinnorna kommer ännu en liten bit på vägen i kampen för att kunna förena yrkesarbete med föräldraskap. Det finns alltså inte någon samlad ekonomisk bedömning av utgifter och inkomster för en utbyggd föräldraförsäkring, och då kan man enligt min mening inte heller bara avfärda utbyggnaden med att det inte finns pengar på det kontot. En annan viktig reform med betydelse för jämlikheten mellan könen är vårt förslag om en kvoterad föräldraledighet. Med det menar vi att en viss tid av föräldraförsäkringen skall reserveras för pappan. Papporna har nu i 17 års tid haft möjlighet att stanna hemma med sina barn medan barnen är små, men fortfarande avstår tre av fyra pappor från den förmånen. Jag vet att det finns många skäl till att papporna avstår. Ett skäl är de villkor som råder på arbetsmarknaden. Ett annat skäl är att männen är mycket väl medvetna om att vi kvinnor har en sämre ställning på arbetsmarknaden och att arbetsgivarna tittar på oss med andra ögon på grund av att vi är opålitliga som arbetskraft. Vi stannar nämligen hemma litet då och då och föder barn, och vi stannar också hemma och tar hand om barnen. Vi är alltså orationella, och man kan inte planera med oss inom industrin på samma sätt som man kan planera med männen. De män som i dag stannar hemma med föräldraförsäkringens hjälp blir också bedömda ungefär på samma sätt som kvinnor alltid har blivit bedömda, dvs. som opålitliga och som några som arbetsgivaren kanske inte skall satsa på fullt ut. Om vi får ett system där papporna i samma utsträckning som mammorna blir föräldrar och stannar hemma och tar hand om barnen kommer det inte att drabba männen. Effekten blir i stället att arbetsgivaren tvingas betrakta män och kvinnor på samma sätt, dvs. inse att vi blir föräldrar och att vi någon gång i åldern mellan 20 och 35 stannar hemma för att ta hand om våra barn. När vi har kommit så långt gynnas jämlikheten mellan män och kvinnor. Om vi skall komma dit, räcker det emellertid inte med att bedriva attitydpåverkande arbete. Männen behöver en ordentlig, kärvänlig knuff, och den knuffen heter kvotering. När jag nu summerar mina år i riksdagen finner jag att jag år 1984 väckte riksdagens första motion om kvotering av föräldraledigheten. Då fick jag bråka inom det egna partiet för att få väcka den motionen. Men nu, sju år senare, är det i alla fall två partier i riksdagen, dvs. miljöpartiet och vänsterpartiet, som kräver sådan kvotering. Jag är till naturen optimist, varför jag tror att det här förslaget till sist vinner gehör. Jag är också övertygad om att en kvoterad föräldraledighet är något av nyckeln till jämställdhet mellan män och kvinnor. Ett annat förslag, som vänsterpartiet något snabbare har vunnit ökat gehör för, är förslaget om att ändra föräldrabegreppet i vårdbidraget. Vi föreslår alltså att föräldrabegreppet skall omfatta även dem som bor ihop under äktenskapsliknande förhållanden, dvs. detsamma som i dag gäller inom den tillfälliga föräldrapenningen. Vad gäller vårdbidrag räknas i dag som föräldrar endast de som är gifta med varandra eller har barn tillsammans. Nu avvisar utskottsmajoriteten det här förslaget; man slår vakt om regelsystemet. I detta fall upphöjs detta system till viktiga principer. Vi tycker det är mycket olyckligt när principer blir så mycket viktigare än de människor som drabbas av byråkratiska regler. Vänsterpartiets förslag under detta avsnitt finns i våra reservationer till betänkandet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 20 om en utbyggd föräldraförsäkring, till reservation 22

Herr talman! Vi talar nu om föräldraförsäkringen. Miljöpartiet de gröna har satsat betydligt mer pengar än regeringen på vård och omsorg om våra barn. Vi har satsat på en utbyggd föräldraförsäkring, dock bara en månad under detta år, men vi vill fortsätta med det under nästa år. Miljöpartiet de gröna anser att barnen och föräldrarna skall ges möjlighet att tillbringa mer tid tillsammans. Föräldrarna måste få orka med att vara föräldrar. På det området föreslår vi ett helt batteri av åtgärder. Trots att de berör andra utskotts ämnesområden berör jag dem ändå. Vi vill införa rätt till sex timmars arbetsdag med lön efter arbetstid, dvs. tre fjärdedels lön. Den som har små barn bör t.o.m. ha rätt till fyra timmars arbetsdag. Förslagen betyder alltså 20 eller 30 timmars arbetsvecka. Målet är att full arbetstid skall vara 30 timmars arbetsvecka. I arbetsmarknadsutskottet har vi motionerat om en nedskärning med en timme per vecka med bibehållen lön från år 1991. För nästa år vill vi ha ytterligare en timmes nedskärning. Vi vill vidare utöka försöken med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön inom vården. Nästa steg blir försök med småbarnsföräldrar. Det är möjligt att på det viset genomföra tvåskift i samma arbetslokaler. Det är t.ex. tänkbart att göra det på skolans område, något som vi har föreslagit i en motion som sorterar under annat utskott. Samma sak kan göras på fritids och daghem. Fritidshemmet kan alltså vara i samma lokaler som daghemmet. Tre eller fyra grupper kan vara på daghemmet. I någon grupp kan finnas barn som är kortare tid på daghemmet, och i den lokalen kan man ha fritidshem på eftermiddagen. Det är alltså möjligt att både spara pengar och samtidigt se till att barnen har det bra. Regeringsrätten har nu godkänt Uppsalamodellen för barndaghem. Det betyder att man kan få dagbarnvårdarlön för eget barn. Här har vi satsat över 2 miljarder. Enligt de senaste siffrorna är det nog en överkompensation, men det finns säkert utrymme för något annat för de pengar som blir över i vår budget. Den här modellen strider inte längre mot den kommunala kompetensen, och det tycker vi är viktigt. Det är alltså inte fråga om några nålpengar, utan en anställning där man får lön för vård även av egna barn. Det medför också att man får samma sociala förmåner som de som vårdar andras barn får. Den här ordningen har vi haft med i vårt program i tio år. Det gläder oss när en fråga av detta slag blir föremål för prövning i regeringsrätten och godkänns där. Systemet utökar valfriheten och ger möjlighet att sprida pengarna även till andra familjer än dem som har sina barn i den hittills bedrivna kommunala barnomsorgen. Vården av eget barn på dagtid skall naturligtvis integreras i denna kommunala barnomsorg. I kombination med öppen förskola är det ett bärkraftigt komplement till barndaghem och dagbarnvårdare i traditionell bemärkelse. Det blir också en relativt billig barnomsorg per barn även för kommunerna när systemet är inarbetat och statsbidrag utgår som till den kommunala barnomsorgen i övrigt. I denna maratondebatt ämnar jag nu övergå till att kommentera några motioner. Miljöpartiet står bakom de motioner där mitt namn finns med bland reservanterna. Jag yrkar bifall till reservationerna 21 och 23. Vid voteringen kommer vi också att stödja reservationerna 30 och 31. Frågan om utbyggnaden av föräldraförsäkringen har jag redan nämnt, och jag skall nu komma in på frågan om kvoterad föräldraledighet. Vi föreslår kvotering också på ett annat område, nämligen när det gäller kvinnor på valbara platser på listor till kommunalval, landstingsval och riksdagsval. Egentligen är jag motståndare till kvotering, men trots det har jag röstat för sådan. Man säger så här: Skall vi inte välja de duktigaste personerna? Jovisst, men det finns tillräckligt med duktiga kvinnor, och därför kan man mycket väl ha lika många kvinnor som män på vallistorna. I frågan om kvoterad föräldraledighet tror jag inte vi når någon framgång med vår önskan om att papporna skall stanna hemma hos barnen förrän vi får denna kvotering. En förutsättning för att hela föräldraförsäkringen skall betalas ut bör alltså vara att också papporna skall stanna hemma hos barnen. Om det gäller ensamstående föräldrar faller naturligtvis denna kvotering. Reglerna skall gälla när barnen så att säga har två synliga föräldrar. Vi tycker att en sådan ordning är oerhört viktig. Margó Ingvardsson nämnde att de pappor som stannar hemma hos barnen blir mindre väl behandlade på arbetsplatserna. De män som väljer att stanna hemma utsätts för ett oerhört stort tryck. Det enda tillfälle när det accepteras att de är hemma är vid tillfällig vård av sjukt barn. Det förekommer ganska ofta. Men här gäller det alltså själva föräldraledigheten inom ramen för föräldraförsäkringen. Vi anser också att man skall införa en tillfällig föräldrapenning i samband med stängning av daghem. Det är ett stort problem för många föräldrar när daghem stängs och de inte får ersättning när de måste vara hemma hos barnen. Jag har också väckt en motion om försäkringsförmåner i samband med utlandsarbete. Här kommer i mycket hög grad föräldraförsäkringen men också sjukförsäkringen in i bilden. De svenska företagen brukar ofta ordna barnpassningen för sina anställda i u-landstjänst. Men de som arbetar som volontärer i u-landstjänst med ganska låga löner saknar dessutom ett försäkringsskydd, och det är mycket betänkligt. De kan nämligen komma hem med tropiska sjukdomar, vilket kan medföra stora problem. De kan naturligtvis också få barn men uppbär ingen föräldraförsäkring. Vi tycker det är viktigt att den saken ses över. Man resonerar emot att vi vill utvidga föräldrabegreppet för vårdbidrag för svårt handikappade barn. Man säger att bidraget ändå går till familjen. Det kan t.ex. vara fråga om ett samboförhållande där kvinnan inte är biologisk mamma till barnet men hon stannar hemma och vårdar barnet. Då säger man att det ändå går till familjen, mannen, som är den biologiske föräldern, får det. Det är dock kvinnan som sköter arbetet. Vi anser att det är den som utför det huvudsakliga arbetet som skall ha bidraget. Sedan gäller det sociala förmåner -- sjukförsäkring, pension och framför allt ATP-grundande inkomster. Med dessa ord yrkar jag i övrigt bifall till denna del av betänkandet.

Herr talman! Den här debatten om föräldraförsäkringen har tenderat att bli en debatt om hela familjepolitiken, men jag skall avstå ifrån att gå in i den. När föräldraförsäkringen infördes 1974 -- samma år som jag kom in i riksdagen -- var avsikten att stödja föräldrar och barn så att föräldrarna skulle kunna få ekonomisk möjlighet att vara hemma hos barnen. Alla de motioner i detta ärende som sedan 1974 har lagts fram i den här riksdagen visar att det var en mycket viktig reform och att alla mer eller mindre har velat bygga ut den och göra den ännu bättre. Jag, som flera andra, hade hoppats att man skulle kunnat besluta förra året så att föräldraförsäkringen skulle ha blivit ytterligare utbyggd i år. Vi har som princip, Margit Gennser, att inte besluta om flera utgifter än vi kan garantera inkomster för. Det är kanske en av de viktigaste principerna när vi fattar våra beslut. Vi kanske också har en principmotivering när vi gör avslag. Man beslutade om två kontaktdagar per år för att göra det möjligt för föräldrar, som fortfarande visade viss tröghet, att ta del av förskolans och skolans arbete. Det är tyvärr fortfarande lättare för vissa grupper att ta den här kontakten än det är för vissa lägre utbildade föräldrar eller föräldrar som på annat sätt är mindre intresserade av barnen under deras uppväxt. Vi har vidhållit dessa två dagar per år. Vi tycker att föräldrarna skall kunna deltaga. Om vi skulle få råd någon gång -- det har vi diskuterat i samband med andra motioner under åren -- skulle vi kanske ta tre eller fyra dagar per år. Den stora flexibiliteten när det gäller kontaktdagarnas användning gynnar faktiskt inte kontaktverksamheten i skolan som ni beskriver den, och jag tror inte heller att den gör det i förskolan. I skolan -- som jag har arbetat inom under ett stort antal år -- är det värdefullt att kontinuerligt få kontakter med föräldrarna. Skulle det sedan behövas ytterligare dagar har föräldrarna någon gång råd att betala själva eller möjlighet att använda någon semesterdag om de är förvärvsarbetande. Det är också ett intresse man kan visa för barns utveckling i skolan. Det gör en hel del föräldrar också. Centern har i dag sagt ifrån att man inte vill bygga ut föräldraförsäkringen. Jag tycker att det är beklagligt, och jag tror att ni kommer att få ett gensvar när det gäller familjepolitiken, från de många kvinnor som under åren har röstat på socialdemokratin för föräldraförsäkringens skull om ni fortsätter att kämpa bara för den beskattade vårdnadsersättningen. Jag skall inte säga mer om den i dag, eftersom den diskussionen kommer att återkomma. Det är bara ett parti som vill sänka kompensationsnivån i föräldrapenningen, nämligen moderaterna. Det avslår vi. Vi tycker inte heller att vi skall återställa den kompensationsnivå som vi ändrade i höstas som vänstern nu vill. Vi måste ha samma ersättning på den tillfälliga föräldrapenningens som på sjukpenningens område. Det har diskuterats mycket att det har blivit så besvärligt för försäkringskassorna när det gäller uttagandet av föräldrapenning. Det har medfört att riksförsäkringsverket har börjat studera detta med att ta ut hel, halv och kvarts föräldrapenning. Det har blivit vissa administrativa svårigheter. Det kräver mycket arbetskraft. Den förenkling som Görel Bohlin har diskuterat i en motion behöver vi således inte ägna oss åt just nu, eftersom riksförsäkringsverket har lämnat rapporter och håller på med arbetet. Socialdepartementet har gett uppdraget så man är medveten om det. Förslag kommer så småningom. När det gäller garantinivån på 60 kr. är det klart att 60 kr. i dag inte är detsamma som det var år 1987. I alla frågor som gäller föräldraförsäkringen måste vi ändock prioritera vad vi i första hand vill. Jag tror att de flesta vill att vi skall försöka bygga ut tiden dels för kompensation med sjukpenningnivå, dels när det gäller föräldraförsäkringen över huvud taget. Vi måste prioritera inom detta område. Vi har hela tiden sagt att det inte kan vara knutet till basbeloppet. Just när basbeloppet skall höjas kanske det är något annat på familjepolitikens område som vi skulle vilja prioritera. Då kan det vara dumt att vara låst. Olika organisationer, och även mitt kvinnoförbund, har diskuterat kvotering av föräldraledigheten. Vi fortsätter ändock att satsa på information och upplysning. Vi tycker att den nya jämställdhetslagen som på den här punkten kräver attitydförändringar från arbetsgivare och arbetstagare skall få verka. Vi tycker att vi skall använda de 1,5 miljoner som vi ytterligare har fått för information till att upplysa fäderna om att det är viktigt att de också är lediga. Av pappaledigheten -- eller pappadagarna, som vi kallar de tio dagarna vid barns födelse -- tar ju papporna ändå ut nio av tio dagar. Det tyder på en liten förbättring. När de har gjort det ökar också intresset för dessa pappor att fortsätta att vara med sina barn. Det är en liten attitydförändring på det här området. Det är inte underligt att det inte har gått igenom på 17 år, eftersom vi har haft en mångtusenårig tradition om att det är mammorna som sköter sådana här saker. Om inte papporna vid utgången av år 1993 har ökat utnyttjandet av föräldrapenningen kommer regeringen att återkomma med nya åtgärder. Vi får hoppas att den socialdemokratiska regeringen i så fall får tillfälle att återkomma med åtgärder på det här området så att det blir en utjämning. Motionen som tar upp frågan om när daghem stängs och dagbarnvårdare blir sjuka har förekommit i flera omgångar. Vi har sagt att kommunerna som har ansvar för barnomsorgen har till uppgift att se till att man även löser den här frågan. Socialstyrelsen har studerat detta och funnit att kommunerna minskar verksamheten när det gäller barnsamariter. Men det finns också kommuner som har ökat den med pooltjänster inom hemtjänsten, så att den kan hjälpa till i situationer där barn behöver tillsyn. På sina håll finns också möjligheten att barnen får gå till en barnstuga i något annat område i en stor kommun. 1989 års handikapputredning ser bl.a. över frågan om 16-årsgränsen för rätt till tillfällig föräldrapenning. Marianne Jönsson tillhör ju själv denna utredning, och hon har sagt att utredningen kommer att lägga fram förslag i den frågan.

Barbro Sandberg tog upp frågan om rätten att överlåta tillfällig föräldrapenning. Även den frågan har riksförsäkringsverket prövat och gjort bedömningen att kretsen i så fall skulle utvidgas till så många att det skulle komma att bli en barntillsynsförsäkring snarare än en föräldraförsäkring. Därför har man avstyrkt det förslaget. Vårdbidragets storlek är 2,5 basbelopp plus merkostnadsersättningen. Detta är en princip som inte bara gäller de handikappade utan även fosterhemmen, dvs. att man har dels ersättning för arbete, dels ersättning för merkostnaderna. Vi tycker att det är helt naturligt att merkostnadsdelen ligger utanför och beräknas så, att den kommer så nära de verkliga kostnaderna som möjligt. Det är ett rättvisekrav, eftersom olika grupper av handikappade barn drar olika merkostnader. Det bör därför inte vara en schablonersättning. Riksförsäkringsverket säger att detta inte är något större problem för försäkringskassorna. Att man begär en enklare blankett kan naturligtvis vara berättigat. Däremot anser vi det inte vara riktigt, såsom som har föreslagits, att läkaren i stället skall svara för vissa ansökningar. Men blanketterna kan som sagt göras enklare, och naturligtvis skall man, liksom nu, kunna få hjälp av försäkringskassan om man vänder sig dit. Till Margó Ingvardsson vill jag än en gång säga, att om vi hade haft de ekonomiska förutsättningarna skulle vi gärna ha velat vara med om att bygga ut föräldraförsäkringen. Utskottet begärde också i förra årets betänkande att föräldraförsäkringens utbyggnad skulle prioriteras högst. Detta innebär att vi från socialdemokratins sida kommer att bevaka denna fråga. Skall vi i stället dela ut skattepliktiga vårdnadsersättningar, är det mycket som kan komma att ändras på familjepolitikens område. Jag tror att det är den debatten som vi kommer att få föra i augusti och september, innan de olika partierna har kunnat övertyga väljarna om det riktiga i sina uppfattningar. Herr talman! Jag stannar vid detta, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan när det gäller medelsanvisningen för föräldraförsäkringen i det avsnitt som vi nu behandlar. Jag uttrycker en förhoppning att vi skall kunna fortsätta det konstruktiva samarbete som vi haft i socialförsäkringsutskottet, och jag hoppas att vi skall få möjligheter att på en stabil ekonomisk grund fatta viktiga beslut om föräldraförsäkringens utbyggnad.

Herr talman! Ulla Johanssons spände ögonen i mig och sade att man inte skall ge ut mer pengar än man har i kassan. Jag är just den rätta personen att få det rådet. Jag tillhör i högsta grad dem som hävdat den principen, och mitt parti har alltid visat hur man kan förbättra systemen så att man skyddar de svaga bättre och t.o.m. till lägre kostnader. Ett exempel på detta är vårt förslag till tandvårdsförsäkring. Det förslaget tillgodoser dem som verkligen drabbas av höga kostnader. Ett annat exempel är vårt förslag om garantinivån. Jag kommer här in på en annan sak, där jag tror att det föreligger skillnader i värderingar. Vi tycker att föräldrarna skall få välja om de vill vara hemma hos barnen eller om de vill förvärvsarbeta. Vi anser att man skall skydda de studerande, så att de kan skaffa barn tidigare än vad som sker i dag. Det kan vara bra, och därför vill vi ha en högre garantinivå, samtidigt som man sänker kompensationsnivån i föräldraförsäkringen. Jag sade att det ur röstmaximeringssynpunkt kanske inte är det mest opportunistiska förslaget, men man skall ju också hålla på sina principer, och jag tycker att det bakom detta förslag ligger en god social princip. Även i fråga om kontaktdagarna har vi något olika människosyn. Jag tror att om man ger ansvar, så får man ansvarstagande människor -- i varje fall till 99 %; det finns alltid en del urbota slarvrar, men de flesta kommer att ta ett ansvar. Kommer man däremot hela tiden med pekpinnar tror jag att människor blir obstinata och försöker utnyttja systemet och inte ta ansvar. Därför anser jag att man borde ha mycket mer av flexibla lösningar när det gäller kontaktdagarna, och jag tycker inte heller att man skall diskriminera dem som har sina barn i privat barnomsorg. Ulla Johansson säger då att de lägre inkomsttagarna inte skulle klara detta. Jag anser att detta är en fördom. Jag tror att vi har både ansvarstagande människor och slarvrar i alla läger. Eftersom min taletid nu är slut måste jag inskränka mig till dessa synpunkter på vad Ulla Johansson sade.
Herr talman! Ulla Johansson säger att antalet kontaktdagar är två per år därför att vissa föräldrar visar en viss tröghet när det gäller att delta i skolans och förskolans verksamhet. Det är bra att man försöker få föräldrarna att delta. Men det finns fall där det inte räcker med två dagar. För att skola in ett barn i skolan i förskolan kan föräldrarna behöva vara med en hel vecka. Menar Ulla Johansson att dessa föräldrar skall behöva ta tjänstledigt eller semester i stället för att använda kontaktdagar, som kanske inte behövs nästa år? Även jag har erfarenhet från skolans område. Vi vet i skolan att barnen under vissa perioder är oroligare än annars och att föräldrarna då skulle behöva vara med i skolan litet mer. Kontaktdagarna ger då ett incitament att begära att föräldrarna faktiskt kommer till skolan, även om de egentligen inte vill det. Vi har sagt i motionen men inte tagit upp det i reservationen att detta förslag även borde gälla högstadiet, där föräldrarna kanske har den största anledningen att vara med i skolarbetet. I frågan om rätten att överlåta den tillfälliga föräldrapenningen sade Ulla Johansson att det har gjorts en utredning och att ''man'' hade avstyrkt detta förslag. Ordet ''man'' får väl ändå här översättas med ''socialdemokraterna''. Utredningen kom trots allt till slutsatsen att man borde införa en sådan här rätt generellt för föräldrarna, eftersom man hade problem med att definiera begreppen ''ensamboende'' och ''ensamstående''. Det finns föräldrar som inte är ensamstående, men där den ena föräldern är veckopendlare. I detta fall är den hemmavarande föräldern faktiskt ''ensamstående'' under veckan. Jag antar att Ulla Johansson blandade ihop begreppen när hon sade att vårdbidrag inte kan utgå med annat än två basbelopp, som det gör i dag, för att fosterlön gör det. Jag kan inte reglerna för fosterlön, men jag utgår från att fosterlönen bestäms i förhållande till vårdtyngden på det barn man har. Sedan sade Ulla Johansson att kostnadsersättning skall ligga utanför vårdbidraget. Ja, det tycker vi, och det har vi motionerat om. Jag tror därför att det låg något missförstånd bakom Ulla Johanssons formulering. Vårdbidraget bör vara ersättning för utfört arbete, och ersättning för merkostnad bör, precis som handikappersättning, ligga utanför vårdbidraget.
Herr talman! Ulla Johansson och jag är och har alltid varit fullständigt överens om föräldraförsäkringens betydelse. Däremot är vi inte överens om att vi inte skulle ha råd att bygga ut föräldraförsäkringen, att det skulle vara en för stor ekonomisk belastning på samhället. Det finns faktiskt inte någon sammanvägd bedömning av inkomster och utgifter på grund av föräldraförsäkringens utbyggnad som visar att det skulle vara en förlust. Jag menar att man måste göra en sådan sammanvägning. Man måste titta närmare på vad det innebär i besparing på barnomsorgens område och i kommunernas socialbudgetar, och man måste också titta närmare på vad det ger i form av ökade skatteinkomster när kvinnorna kan komma ut och jobba tidigare. Man måste vidare se på vad det har för effekt på jämställdheten mellan män och kvinnor. Om man gjorde en sådan sammanvägd bedömning och kom fram till att det skulle kosta mer än det smakar, fick jag väl böja mig för det argumentet. Men intill dess att jag har sett en sådan redovisning fortsätter jag att hävda att det är bra för samhället, och framför allt för kvinnorna, om vi bygger ut föräldraförsäkringen. Ulla Johansson och jag har också många gånger diskuterat kvotering av föräldraförsäkringen. Jag har alltid fått samma svar: Vi skall informera papporna, så förstår de nog att det är bra för dem att vara föräldralediga. Jag satt just och gjorde en anteckning på mitt block om att jag skulle fråga Ulla Johansson hur många år vi skall hålla på så här, då hon från talarstolen lämnade svaret på den frågan; Ulla Johansson sade att om det inte har hänt någonting 1993 skall regeringen ta ställning i frågan om kvotering. Jag tycker att det är bra att vi fick det beskedet, även om jag måste erkänna att jag inte riktigt fattar vad det är för magiskt med en 19-årsgräns. Nu har vi informerat i 17 år, och det är inte tillräckligt, tycker Ulla Johansson. Men när vi har informerat i 19 år är det tillräckligt -- då skall vi fatta beslut om kvotering. Jag begriper det inte riktigt, men jag böjer mig ändå för det -- jag tycker att det är bra att vi har fått en tidsangivelse, även om det innebär ytterligare två förlorade år för papporna.
Herr talman! Ja, Ulla Johansson, det är så med oss i centern att vi anser att en höjning av garantinivån är en mer angelägen reform än en förlängning av socialförsäkringen. Vi håller starkt på grundtryggheten i hela socialförsäkringssystemet -- det går igen i hela vårt arbete på den här sektorn. Vi tycker som sagt att en höjning av garantibeloppen är av största vikt. Som jag nämnde i mitt anförande bildar många ungdomar familj innan de har avslutat sina studier. När barnen kommer har de då inte hunnit få något fäste på arbetsmarknaden, de har då inte hunnit skaffat sig en inkomst som utgör grund för föräldrapenningen. De har dryga studielån och endast en liten lön. Kompletterad med de här 60 kronorna per dag i garantibelopp innebär det en mycket knapp ekonomi för familjen. Vi tycker därför att detta är en fråga som bör ges högsta prioritet. Garantibeloppen har inte följt med inflationen. Det fanns inget förslag i budgetpropositionen, och vi har haft stora fördyringar. Så till kontaktdagarna. När de infördes var intresset ganska svalt. Sedan har det långsamt segat sig uppåt, och nu är andelen 27 %. De tas ut mest i samband med skolavslutningar. Jag har också varit i skolan i hela mitt liv, och jag vet hur angeläget det är att få kontakt med föräldrarna. Jag tycker också att det ankommer på skolan att ta nödvändiga kontakter. Som Ulla Johansson sade är det ofta föräldrarna till de barn som bäst behöver det som lyser med sin frånvaro. Det är mycket värdefullt att träffa de föräldrarna. Men jag tycker att det är att underkänna föräldrarna att de inte själva för avgöra när de skall ta ut de här dagarna. Jag tycker att föräldrarnas valfrihet måste stärkas och att kontaktdagarna skall få tas ut som man finner lämpligt under en period mellan fyra och tolv år. Dessutom tycker jag att de skall få användas också när det gäller barnomsorg i privat regi. Jag är fortfarande litet nyfiken på den utbyggda föräldraförsäkringen. Valåret 1988 utställdes det löften om det som inte var finansierade. Ändå säger Ulla Johansson att det är en viktig princip som socialdemokraterna har att inte ta på sig flera utgifter än att man garanterat kan finansiera dem. Jag tycker inte att det finns fog för ett sådant principiellt uttalande. Inte ens när ni avgav löftet hade ni finansierat det eller hade ens en aning om hur det i slutänden skulle finasieras. Vi driver frågan om garantidagarna och garantibeloppet som en betydligt viktigare fråga för grundtrygghetens skull. Jag skulle gärna vilja fråga Ulla Johansson: När tänker ni uppvärdera vård av eget barn, så att man kan se någon skymt av samhällets uppskattning av den vården?

Herr talman! Margit Gennser säger att det jag sade om kontaktdagar är fördomar. Ja, det finns nog mycket fördomar i olika politiska gruppers sätt att diskutera. Margit Gennser sade t.ex. att eftersom man har byggt upp ett socialförsäkringssystem som bygger på inkomstbortfall, t.ex. vid barns födelse, föds barnen senare; man planerar och väntar tills man har fått bättre lön. Kan det inte möjligen vara så att vi har påverkat ungdomarna att först skaffa sig en ordentlig yrkesutbildning och sedan skaffa barn, så att de har någonting att falla tillbaka på? Man kanske inte skall döma alla som föder barn vid 27--28-års ålder och senare som sådana som har planerat det för att tjäna pengar på det. Sedan vill Barbro Sandberg att vi skall ha kontaktdagar också på högstadiet. Jag skulle vilja se de ungdomar på högstadiet som frivilligt låter sina föräldrar vara närvarande på lektionerna hur mycket som helst eller ens två dagar. Vi kanske skall tänka efter litet hur det ser ut när ungdomarna kommer till högstadiet. Ett flexibelt uttagande av kontaktdagar skulle kunna innebära att klassrummet någon vecka på lågstadiet fylldes av föräldrar, som sedan inte hade möjlighet att kontinuerligt komma tillbaka och följa utvecklingen. Ni säger ju själva att de flesta fortfarande tyvärr tar ut sina kontaktdagar på avslutningsdagen. Kanske är det inte den bästa dagen på året att komma den dag då skolan slutar, med filmvisning, teateruppvisningar och de vackra kläderna på barnen. Det kanske finns andra dagar under skolåret då kontaktdagarna bättre behövs. Jag tror inte att jag jämförde vårdbidraget med fosterlönen. Däremot jämförde jag beskattningen av vårdbidraget och icke-beskattningen av den del som kallas merkostnadsdel, som inte är beskattad och inte heller ATP-grundande. Det är samma system för fosterhem och för vårdbidrag. En del av vårdbidraget -- hur stor del fastställer försäkringskassan -- är ersättning för merkostnad, som inte är beskattad och inte heller ATP Margó Ingvardsson! Vi kanske skall titta litet närmare på frågan om kvotering 1993. Jämställdhetslagen skall först få verka, och sedan kanske vi 1993 skall utvärdera det. Då skulle regeringen kunna komma med förslag till ytterligare åtgärder. Eftersom repliktiden nu är slut får jag återkomma senare.
Herr talman! Man skall lyssna! Jag sade att medelåldern bland förstföderskor har ökat -- det är ett faktum. Vidare sade jag att man möjligtvis kan dra slutsatser av det; Siffrorna tyder i alla fall på det. Sedan sade jag också att jag inte ville ha någon åsikt om huruvida det var på gott eller ont. Jag tog sedan upp ett annat planeringsproblem, där vi har mycket mer detaljerad information. Det gällde det problem som Görel Bohlin berört i sin motion, nämligen att man saxar mellan system. Det är klart -- det skall vi inte förneka -- att utformningen av transfereringssystem får effekter på hur folk använder dem; annars vore de väl dumma! Jag anser inte att jag där framförde någon fördom. Vad jag avsåg när jag talade om en fördom var att jag tror att Ulla Johanssons beskrivning är för enkel. Jag tror inte att folk som är fattiga generellt ger sina barn mindre kärlek eller omvårdnad eller tar mindre ansvar för dem. Jag tror faktiskt inte det. Jag har i mitt brokiga förflutna själv varit verksam inom skolans värld -- på en yrkesskola. Där gick på den tiden ungdomar som hade misslyckats med att komma in i realskolan. Vad jag minns från föräldradagar osv. var att föräldrar, oberoende av vilken socialgrupp de kom från, ville sina barns bästa och verkligen ville hjälpa dem att lyckas här i livet. Jag tror att det ofta också gick bra. Ibland har jag träffat dessa ungdomar sedan de blivit vuxna. Det är alltid roligt när de känner igen mig och säger att det var roligt att träffa mig. Kanske har föräldrarna och jag bidragit med någonting. Jag tror alltså att man skall ge folk ansvar. Det är därför jag tycker att man skall låta folk ta ut sina kontaktdagar när de vill.
Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag somnade till under en del av Ulla Johanssons anförande, så att jag missuppfattade vad hon sade om merkostnadsersättningen och fosterlönen. Vi vidhåller att vårdbidraget är en ersättning för utfört arbete och bör vara ATP-grundande. De föräldrarna sparar trots allt stora summor pengar åt samhället när de tar hand om sina barn. Många av de föräldrar som har de mest gravt handikappade barnen har mycket stora merkostnader. De får inte mer pengar -- det är bara det att det får en del skattefritt. Då blir det inte heller ATP-grundande, och självfallet skall en merkostnadsersättning inte vara ATP-grundande. Därför tycker vi att man kanske skall skilja på de sakerna. Sedan vill jag återkomma till kontaktdagarna. Som jag sade har vi bara i motionen nämnt högstadiet. Att säga att ungdomarna inte släpper in föräldrarna i skolan tycker jag inte är något skäl. Det avgörande är när föräldrar och skola anser att de bör ha kontakt. Om ungdomarna har problem vill de många gånger inte släppa in sina föräldrar i skolan. Det tycker jag att man borde motverka genom att säga att föräldrarna faktiskt har rätt att få ledigt från sitt arbete för att gå till skolan. Det är annars så enkelt för föräldrarna att skylla på att de inte kan ta ut någon semesterdag eller att de inte får ledigt från sina arbeten. Då är det bra att föräldrarna har en rättighet att komma till skolan.

Herr talman! Jag fick inget svar på min fråga till Ulla Johansson om hur socialdemokraterna vill uppvärdera vård av eget barn. Jag tycker att frågan om garantibeloppet är en viktig principfråga. Om man skall verka för jämställdhet är det ett grundläggande behov att man tillgodoser grundtryggheten för många som inte har haft en chans att komma in på arbetsmarknaden och som just nu är i behov av större ekonomisk hjälp än de för närvarande har. Vi kanske har talat färdigt om kontaktdagarna. Men jag tror nog, vilket Margit Gennser säger, att dessa bygger på ansvar. Ulla Johansson beskriver klassrum fulla med föräldrar endast vid en kort period, föräldrarna som sedan försvinner när lärarna behöver träffa dem. Det tycker jag är en något snedvriden beskrivning av föräldrars inställning till skolan. Jag menar att man ömsesidigt måste gripa sig an detta. Det behövs ett utökat samarbete mellan hem och skola, inte minst nu när vi har fått en ny skolorganisation som bygger på kommunala beslut. Jag skulle vilja se ett flexibelt utnyttjande, som även skall gälla privata omsorgsformer och privata alternativ av kontaktdagarna. Min fråga till Ulla Johansson är fortfarande: När tänker ni uppvärdera vård av eget barn?
Herr talman! Jag trodde att Marianne Jönsson förstod att min taletid var slut. Jag var alltså inte ovillig att svara på hennes frågor. Jag tycker att socialdemokratisk familjepolitik har visat att vi värnar om våra barn och vården av våra barn. Vi har infört föräldraförsäkringen, förbättrat bostadstilläggen och barnbidragen, osv. för att vi på ett bra sätt skall kunna vårda våra barn. Ni kunde ha infört vårdnadsersättningen om den hade varit så angelägen. Men ni kanske också föll på ekonomin. Och har inte Marianne Jönsson upptäckt den försämring som skedde efter 1988, 1989 och 1990 och hur vi har diskuterat åtstramningar av den ekonomiska politiken för att på nytt få tillväxt, bekämpa inflationen, hålla sysselsättningen i gång osv.? Om Marianne Jönsson inte har märkt detta tidigare kanske hon nu blev påmind om det. Hela vårt försäkringssystem bygger på inkomstbortfallsprincipen. Men för att de som inte hade någon inkomst att förlora vid barnsbörd, osv. infördes ett garantibelopp. Detta har höjts, men det har inte höjts tillräckligt. Vi har diskuterat detta, men vi måste prioritera. Först måste vi ställa frågan: Vad skall vi göra först inom familjepolitikens område? Om Margit Gennser har uppfattat att jag har sagt att de sämre ställda har mindre kärlek att ge till sina barn har hon missförstått mig. Det har jag inte påstått. Jag tror att alla i vårt land som under den senaste tiden har sett Raskens på TV har upplevt att de allra fattigaste också kan visa den största kärlek till sina barn. Men det är inte alltid som man har bakgrund, bildning och social skolning för att ta kontakt med läraren, eftersom läraren tidigare var en stor auktoritet som man nästan var rädd för. Det har vi övervunnit, och det är bra. När det gäller högstadieelever och även andra elever har vi infört ett kontaktsystem i skolan som gäller även fritiden. Det finns i dag något som heter kvartssamtal. De blir ofta både en halv, en hel och ett par timmar beroende på vilka problem barnen har. Dessa samtal sköts i skolorna av lärarna på fritiden. Och det är ett kontaktsystem som många gånger är mycket bättre, eftersom det är fråga om enskilda samtal och man kan tala rätt ut om det man behöver.
Herr talman! Först och främst ifrågasätter jag aldrig Ulla Johanssons goda vilja. Jag ifrågasätter aldrig människors goda vilja. Jag ifrågasätter ibland om de tänker rätt, i alla fall när jag använder mina kriterier. Jag är ledsen om vi talar förbi varandra. Men för mig är kärlek ofta att man tar ansvar. Det är därför jag tycker att man inte schablonmässigt skall säga att de som har det ekonomiskt sämre ställt inte kan klara av den här planeringen själv. Jag kanske inte har förstått det urspungligen, men jag vet att den svenska skolan längre tillbaka i tiden var en skrämmande företeelse. Jag har själv inte dessa upplevelser. Men det är faktiskt länge sedan, och dagens föräldrar har gått i en helt annan skola. Jag tror därför inte att vi behöver hänga oss kvar i detta minne. Det är därför som jag tror att vi kan släppa på dessa principer. När det gäller ekonomin, där våra samtal delvis börjar och slutar i dag, har socialdemokraterna nu försökt att ta sitt ansvar. Men när socialdemokraterna var i oppositionsställning, och det är faktiskt då som ansvarskänslan visas ännu mer, tog de inte sitt ansvar. Det finns faktiskt gränser för hur populistisk politik man får bedriva. Är det något som jag skall anklaga socialdemokraterna för är det att de kanske inte hjälpte till i en svår ekonomisk situation på den tiden. Men vi moderater har varit mycket ärliga i detta sammanhang och alltid försökt anvisa andra vägar som inte skulle skada ekonomin. Det tycker jag att man skall hålla oss räkning för.
Herr talman! Vad vi diskuterar, Ulla Johansson, är fördelningspolitik. Vi tycker att den orättvisa fördelningen mellan barnfamiljerna fortsätter genom föräldraförsäkringen. En del familjer får 60 kr. per dag. Det är detta belopp som vi vill höja till 100 kr. Det är det som vi nu har diskuterat en stund. Familjer med höga inkomster kan däremot få en ersättning på 595 kr. per dag. Vi tycker att man skall stanna upp och jämna ut detta litet grand. Vi ser nämligen detta som en fördelningsfråga. Även beträffande vårdnadsersättningen kontra den omsorg som fås i samhällets regi i övrigt kombinerad med föräldraförsäkringen är det fråga om en fördelning. Vi ser hur många familjer får ordna sin barnomsorg på egen hand. Utbyggnaden av barnomsorgen har inte blivit så lyckad som man hade tänkt sig, och många står i kö. Man kan också ha egna önskemål om hur man vill ordna denna omsorg. 260 621 barn står utanför barnomsorgen. Det är barn från ett år och upp till skolåldern. Vi tycker att detta är ett stort problem, och det är också ett regionalt problem. Vi menar att man skulle komma till rätta med det genom de tre borgerliga partiernas förslag till ett nytt system för familjepolitiken.
Herr talman! Om det är Marianne Jönssons avsikt att förändra socialförsäkringssystemet så att det inte skall bygga på inkomstbortfallsprincipen kan jag inte bli överens med henne. När det gäller barnomsorgen kunde många kommuner ha tagit del i barnomsorgsutbyggnaden på ett mycket tidigare stadium. Då hade fler barn haft plats i den i dag.

Herr talman! Jag menar att vi för närvarande skall ligga stilla i fråga om detta, men att garantibeloppet skall höjas till 100 kr. Därmed har jag inte sagt något om att vi skall gå ifrån inkomstbortfallsprincipen. Jag vill emellertid att fördelningen skall vara sådan att den övre nivån ligger still, men att den nedre nivån höjs. Det är min och mitt partis principiella ståndpunkt i denna fråga.
Herr talman! Det som Marianne Jönsson nu sade visar att hon vill förändra systemet genom att ha ett tak när det gäller ersättningarna. Det går vi inte med på. Det finns ändå ett tak i form av ett visst antal basbelopp.

Herr talman! I detta avsnitt skall vi än en gång i dag diskutera pensionsfrågorna. Detta tyder på att något brister i systemen. I konjunkturrådets rapport, Sverige vid vändpunkten, konstateras att ATP-systemet bygger på tre fundamentala principer, nämligen att det är obligatoriskt, att det är ett fördelningssystem och att det inte är auktuariskt, dvs. inte försäkringsmässigt uppbyggt. Man konstaterar vidare att ATP-systemet är i kris -- eller rättare sagt att det är en vida spridd uppfattning att ATP systemet är i kris. Det finns debattörer som anser att denna kris beror på demografiska förhållanden. Men som konjunkturrådet konstaterar klarar alltid ett ändamålsenligt försäkringssystem demografiska och också andra ekonomiska förändringar. Premierna anpassas helt enkelt successivt. Problemet inom ATP-systemet ligger således på ett annat plan. Avgiftsnivån bygger på prognoser om tillväxt inom ekonomin. Är tillväxten obefintlig fungerar inte systemet, åtminstone inte i längden. Naturligtvis kan man höja avgifterna, men eftersom ATP-avgifterna måste sägas vara skatter leder detta till ökade skattekilar och en broms, inte minst enligt pensionsberedningen, på tillväxten. Jag antar att Ingegerd Elm håller med mig i detta sammanhang, eftersom hon satt med i pensionsberedningen och inte har reserverat sig på den punkten där detta sägs på s. 71--75. Problemet är således att det numera finns mycket svaga kopplingar mellan den enskildes inbetalningar och pensionsförmåner. Om kopplingen är stark, dvs. om varje inbetalad krona slår igenom på det i framtiden utfallande individuella pensionsbeloppet, kan varje premiehöjning som beror på förändrade demografiska eller ekonomiska faktorer genomföras i stort sett utan problem. Kopplingen är faktiskt mycket svag i dagens ATP system. Cirka två tredjedelar av de yrkesverksamma befinner sig utanför de 15 bästa åren. Det ger ett mycket svagt samband mellan avgifter och förmåner. Vidare kommer av den resterande tredjedelen kanske ca 10 % att ligga ovanför 7,5 basbelopp. Sammantaget innebär detta att mellan 75 och 80 % av dem som via arbetsgivaren betalar ATP-avgift i realiteten betalar till 70--80 % enskatt. Det är inte att undra på att förtidspensioneringarna har tagit en sådan fart i dagens läge. Det finns ju incitament att bli förtidspensionär bara man i stort sett har klarat av de femton bästa åren. 30 % av våra samlade pensionskostnader går enligt prognoser för kostnaderna 1990/91 till förtidspensioner. Jag måste säga att jag faktiskt blev skakad av denna siffra. Inget av denna analys finns i utskottets betänkande och för övrigt egentligen inte heller i pensionsberedningen. Varför? Man vill kanske inte ifrågasätta ATP-systemet, som har varit något av en symbol för socialdemokraterna. Men måste vi ändå inte fundera så att vi inte hamnar i en ohållbar situation längre fram. Varför är det så viktigt? Jo, för mig är det faktiskt någonting heligt att ''intjänade pensionsrätter'' är oantastbara, något som jag mycket ofta har framhållit i denna kammare. Jag tänker faktiskt läsa litet ur en bok. Författaren Bröms skriver så här i sin bok Ur askan av ATP: ''Den kultur av vital beslutsmässighet som behövs inom samhällslivets flesta områden bör helst inte få slå igenom när det gäller pensionerna. Anledningen är enkel. De människor som berörs har nämligen inte en chans att med egna insatser korrigera eventuella politiska ingrepp i deras ekonomiska försörjning. När man väl blivit pensionär är ens möjligheter att med arbete och sparande planera sin återstående livsinkomst i stort sett uttömda.'' Där är min, Bröms och många andras motivering för att pensioner måste vara oantastbara. I våra reservationer 42 och 49 tar vi upp en strategi, som kan användas för att få ett bättre system. Nu vill jag inte sticka under stol med att det finns andra modeller. Bröms har presenterat en modell och juridikprofessorn Peter Ferrara i USA har presenterat en annan. De är litet olika, men det finns också stora likheter. Dess värre tycker jag att pensionsberedningen här har varit svag. I reservation 42 skriver vi att folkpension och pensionstillskott kan sammanföras till en grundpension och att endast förvärvsinkomster över motsvarande nivå och upp till nuvarande tak, takt med att realinkomstnivån höjs bör också golvet höjas. Trycket på ATP skulle minska och inkomster över taket i växande utsträckning skulle kunna skyddas genom försäkringar byggda på premiereservmodellen. Detta skulle minska skattekilarna och göra oss allt mindre negativt påverkade av demografiska och ekonomiska förändringar, precis som konjunkturrådet hävdar. I reservation 49 skriver vi att det vid en förändring av pensionssystemet måste vara ett mål att inte skapa instabilitet. Det måste också vara oantastbart. En väg att underlätta förändringar är att uppmuntra privat försäkringssparande. Familjernas pensionssparande måste vidare delas rättvist. Ingen tilläggsavgift till ATP skall betalas över 7,5 basbelopp. Skatteandelen i ATP-systemet måste helt enkelt minska. Det nuvarande pensionssystemet är som framhållits minst sagt oantastbart. Vi har förändringar av änkepensionen i minnet. Basbeloppet, som är en stomme i pensionssystemet ändras allt, för ofta när det gäller reglerna. Jag vill inte sticka under stol med att nästan alla politiska partiers företrädare har litet grand dåligt samvete. Man skall också kunna lära sig av de misstag som man har gjort. Ursprungligen räknades basbeloppet ut månadsvis, sedan halvårsvis och nu årsvis. Reglerna har ändrats. Oljepriserna undantogs. Den gången ledde det faktiskt till att pensionärerna fick det bättre, men det var nog inte uträkningen. Basbeloppet urholkades genom devalveringseffekten, men återställandet raderade ju inte bort problemen. Basbeloppet har nu urholkats i samband med skatteomläggningen. Detta har inneburit att basbeloppet räknas upp motsvarande en inflation på 6 %. Att detta skapar problem när basbeloppet nu räknas upp i efterskott säger sig självt. Det var ju detta som diskuterades i morse. Jag kräver inte i dag att vi skall gå tillbaka till en korrekt basbeloppsberäkning, men jag kräver att vi skall redovisa de försämringar som vi gör och som vi har gjort. Jag tycker att folk bör få veta hur politikerna, och nu regeringen, har skött den ekonomiska politiken. I dag har vi Kjell-Olof Feldts skrivna ord på att det i nuläget faktiskt är regeringens politik som har lett till betydande ekonomiska problem. Man kan ifrågasätta superdevalveringen. Gör vi inte det kan vi alla fall komma överens om att eftervården sköttes mycket dåligt. Hade vi handlat bättre hade vi inte behövt de brandkårsutryckningar som vi diskuterat. Jag tror att det med tanke på politikernas anseende är nödvändigt med en ärlig redovisning. Därför har vi skrivit en reservation. Vi vill ha ett okorrigerat basbelopp. Det skall vara lätt för folk att se vad försäkringen skulle ha gett om de utlovade löfterna hade hållits. Jag har alltid undrat över varför man inte vill redogöra för sådant. På butikshyllorna får det inte stå något pris, utan priset måste stå på varan för att man lättare skall kunna se vad det kostar. Detta krävs t.o.m. i lag. Men på ett mycket viktigare område säger vi att det inte är så nödvändigt med information. Detta är enligt min mening allvarligt. Det är hyckleri. Men jag är en naiv politiker som tror att man måste tala om hur det är, även om det är fråga om dåliga nyheter. Det är den här typen av principer -- principer om anständighet -- som ligger bakom den teknokratiska reservationen om okorrigerat basbelopp. Genom avskaffandet av änkepensionen -- jag varnade för effekterna -- har frågan om kvinnans pensionsrättigheter kommit upp på dagordningen, och det behövs. Kvinnor har sämre pensionsrättigheter än män och kommer att ha det en lång tid framöver. När änkepensionen inte längre finns är det nödvändigt att underlätta för familjerna att fördela pensionssparandet på ett rättvist sätt. Vid bodelning bör den stora förmögenhetstillgång som intjänad pensionsrätt utgör beaktas. Det är en fråga för lagutskottet. Jag tycker att frågan har fallit framåt. 15--30 årsreglerna i nuvarande system är nödvändiga med hänsyn till kvinnorna. Skulle vi gå över till ett helt annat system med långa övergångstider och frivillighet, skulle det bli på ett annat sätt. Pensionsberedningen har uttalat så stor sympati för 20--40-årsregeln att jag tycker att det är viktigt att säga att en sådan förändring absolut inte är acceptabel i det nuvarande systemet. Sen kommer jag in på detaljer. Vårdår måste anmälas till försäkringskassan. I reservation 61 finns det ett krav på att det skall kunna ske automatiskt. Jag förstår inte varför detta inte är möjligt, varför man inte vill det. Det finns faktiskt modern datateknik. Jag skall inte tolka ointresset, men jag har mina misstankar. Förtidspensioneringen innebär många stora problem, men det är inte dessa som vi diskuterar i dag. Här rör det sig mera om detaljfrågor. I reservation 65 konstateras att vi i sjukförsäkringen har en fjärdedels sjukpenning, medan det i förtidspensioneringen finns endast tre graderingar: hel, tre fjärdedelar och en halv. Jag tycker att det vore logiskt med parallella regler. I betänkandet finns det ingen förklaring till varför utskottsmajoriteten säger nej. Pensionstillskottet till förtidspensionärer har försämrats. I höstas frångicks principen att förtidspensionärer skall ha dubbelt pensionstillskott. Vi ogillade principändringen då och gör det fortfarande. Vi tar upp vårt förnyade krav i reservation 66. Kvinnor -- för det gäller nästan alltid kvinnor -- som vårdat ett svårt sjukt och handikappat barn får ett särskilt pensionstillägg. När reglerna kom fastställde man utgångsåret till 1962 -- något ologiskt egentligen, eftersom ATP ju började 1960. Det finns inga problem om man vill ändra denna regel. Det gäller en mindre, väl avgränsad grupp vars insats är väl dokumenterad. I det här fallet bör principer, vilket jag hävdat i andra sammanhang, kunna vika. Dessa kvinnor som har tagit ett större ansvar för en medmänniska, ett barn, än de flesta av oss andra som har haft tur behövt göra bör faktiskt behandlas med erkänsla. Det är vårt motiv och det stämmer väl överens med våra grundläggande principer för socialförsäkringen. Även i reservation 71 behandlas det särskilda pensionstillägget. För att få ett sådant behöver man ha tio vårdår. Nio ger inget. Tröskeleffekter är alltid av ondo. De upplevs som orättvisa. I det här fallet är de stötande. Regeringen borde snarast lägga fram ett förslag som raderar ut denna orättvisa mot en svårt drabbad grupp. KBT betyder mycket för de pensionärer som endast har folkpension och pensionstillskott eller en mindre ATP. Problemen med KBT har vuxit. Orsakerna till detta är en inflationsdrivande skatteomläggning och en havererad bostadspolitik. Frågan har således många aspekter. Även kommunernas självstyrelse och skötsel av den egna ekonomin kommer in här. Därför måste en parlamentarisk utredning tillsättas. Vi kräver en sådan i reservation 77. Förmögenhetsinnehav påverkar KBT. Detta gäller inte längre för fastigheter och bostadsrätter. Här har moderaternas och även andra partiers envishet gett resultat. Men fortfarande påverkar andra förmögenhetstillgångar KBT och även det extra skatteavdraget. Det innebär att vissa pensionärer möter Pomperipossaeffekter på en helt stötande nivå. Det finns endast ett enkelt sätt att lösa problemet och det är att över huvud taget inte beakta förmögenhetsinnehavet. Det är viktigt att ett sådant förslag kommer fram. Effekterna är nu så stötande att dess värre alla politiker -- inte endast de som är skyldiga till oformligheterna -- får litet skamfilat anseende. Detta är orättvist, men så är verkligheten. Vem är det då som vinner mest på regeringens envishet? Inte är det statskassan, utan det är populister som går under mottot ''drag under galoscherna''. Här vilar ett tungt ansvar på regeringen och utskottsmajoriteten. Jag har tidigare sagt att det skall löna sig att arbeta. Det skall då omvänt aldrig löna sig att inte arbeta. I den civila försäkringsrätten tillåts inte överförsäkring. Även om jag försäkrar ett fallfärdigt hus för 2 milj.kr. och betalat premier, får jag inte ut mer än det verkliga värdet. Men i delpensioneringen ger man överkompensation. Det är inte ekonomiskt rationellt och det är inte bra ur incitamentsynpunkt. Kompensationsnivån i delpensioneringen skall vara 50 %. Jag tror att Feldt håller med mig även här. Jag har en sådan minnesbild av alla hans uttalanden de sista dagarna. Detta är vårt krav i reservation 81. Herr talman! Moderata samlingspartiet står naturligtvis bakom alla reservationer med våra namn i detta betänkande. För att underlätta voteringarna har jag dock endast yrkat bifall till reservationerna 17 och 28 i föräldraförsäkringsdelen samt i pensionsavsnittet reservationerna 42 och 78.

Herr talman! I olika åldrar sätter människor upp olika mål. I ungdomen kan man ännu välja och drömma. I mogen ålder står arbetet i centrum, samtidigt som familj och vänner bildar livets intima närmiljö. I samband med pensionen inträder det lagstadgade uppbrottet från ett yrkesaktivt liv. Traditioner och attityder i samhället innebär att ålderdomen oftast ses som ett återtåg från livet, en scen som skall lämnas med värdighet. Men pensionsåldern är inte någon biologisk gräns. För många pensionärer återstår en tredjedel av vuxenlivet, och glädjande nog har allt fler pensionärer fått ett allt friskare och mera vitalt liv. I ett rättfärdigt samhälle måste de gamla ha rätt till ekonomisk trygghet, fungerande omvårdnad och en högklassig sjukvård. Strävan att garantera en trygg och rejäl pension har varit vägledande för liberaler i Sverige under en lång följd av år -- ända sedan en liberal regering drev igenom införandet av en allmän folkpension. I några motioner föreslås en höjd grundpension. Vi kan för vår del instämma i denna önskan att samordna förmåner och undvika särregler för pensionärer, vilket förslagen är uttryck för. En helt avgörande svaghet är att en grundpension av det slag som centern föreslår innebär ökade utgifter med minst 10 miljarder kronor, som det inte finns någon finansiering för. Det är därmed i praktiken omöjligt att i dag genomföra grundpensionen i den form som nu föreligger i förslaget. För att förbättra de ekonomiska villkoren för de i dag mest utsatta pensionärerna har vi för folkpartiet libernas del reserverat oss till detta betänkande för införandet av enhetliga regler för KBT i hela landet. Det skulle innebära betydande förbättringar för pensionärer i kommuner där bidragsreglerna är mindre generösa. I det här betänkandet behandlas också det särskilda pensionstillägget, som utgår till föräldrar som under lång tid vårdat sjukt eller handikappat barn. Det var den reform som Ingvar Carlsson lovade en förälder i förra valrörelsen. Nu har ju den pappan och många andra blivit besvikna. Det var meningen att pensionstillägget skulle kompensera föräldrar som på grund av denna vård gått miste om förvärvsinkomster och därmed fått låg ATP eller ingen ATP alls. Verkligheten visar nu att det är mycket få som uppfyller de hårda krav som ställs. T.ex. visar det sig att om barnet varit i skolan eller på ett dagcenter så är föräldern diskvalificerad. Men alla barn, även handikappade barn, har skolplikt i Sverige. Det är ungefär 180 skoldagar på ett år. Om en förälder skulle få några timmar per dag under dessa 180 dagar för att göra något annat eller kanske t.o.m. vila upp sig för att klara resten av dygnet, kan det väl inte ha varit lagstiftarens mening att föräldern skulle mista sitt pensionstillägg. Det skall bli intressant att höra hur Ingegerd Hjelm vill förklara detta. Under en följd av år har vi motionerat om delning av pensionspoäng mellan makar. Frågan om delning är intressant och förtjänar att övervägas ytterligare. Det kan inte komma i fråga att införa en tvångsvis delning av redan intjänade ATP poäng. Den statliga pensionsberedningen, som nyligen har avslutit sitt arbete, har konstaterat att möjligheten att dela poäng är behäftad med flera svårigheter. I avvaktan på att frågan löses bör makar frivilligt kunna avtala att de samlade pensionsrättigheterna som intjänats under äktenskapet skall kunna delas. Denna fråga bör närmare utredas tillsammans med andra möjliga lösningar. En annan fråga som också har stor betydelse för kvinnor är rätten att tillgodoräkna sig ATP-poäng för vård av egna barn under tre år. Denna rätt infördes 1982. De kvinnor som i dag närmar sig pensionsåldern och som har varit hemma med barn före denna reforms ikraftträdande får många gånger inte fullt antal år för full pension. Det är därför ett rättvisekrav att de kvinnor som sedan AtP-år enligt de regler som nu gäller. Frågan om hur rätten till vårdår skall tillgodoses bör utredas. Även i framtiden kommer många kvinnor troligen att välja deltidsarbete under kortare eller längre tid. Även en del män kommer att arbeta deltid. Alla som omfattas av vår allmänna försäkring bör därför regelbundet få information om hur många pensionspoäng vederbörande har. Många, främst kvinnor, blir både chockade och besvikna när de ett antal år före pensioneringen får besked om sin kommande pension. Hemarbete och deltidsarbete, ofta i kombination med låg lön, medför att de får besked om en låg pension. Pensionsförsäkringar kan ofta vara ett nödvändigt komplement för dem som haft låg lön, deltidsarbete och hemarbete under långa perioder. Men stora grupper är fortfarande omedvetna om vilka konsekvenser den förkortade arbetstiden ger för den framtida pensionen. Därför är det viktigt att alla får regelbunden information om detta, för att eventuellt kunna bedöma värdet av att säkerställa en någorlunda acceptabel pension genom att komplettera med en pensionsförsäkring. Ett enkelt sätt att redovisa vars och ens intjänade ATP-poäng kan vara att redovisa dem på den slutliga skattsedeln, som kommer varje år i december. Till sist, herr talman, vill jag utttrycka min tillfredsställelse med att utskottet kunnat ena sig om att neurosedynskadade inte längre skall behöva räkna in ersättningen från neurosedynskadefonden vid beräkning av KBT. Jag vill yrka bifall till reservationerna 71 och 75. Givetvis står folkpartiet bakom övriga reservationer med folkpartinamn.

Herr talman! För oss i centerpartiet är det en grundläggande och central uppgift för samhället att garantera alla människor en grundtrygghet. Vi anser att pensionssystemet skall medverka till att så blir fallet. Det skall ge utrymme för valfrihet och livskvalitet för den äldre generationen. Pensionssystemet är faktiskt vårt största fördelningssystem, och syftet med detta är att skapa likvärdiga levnadsbetingelser för dels den yrkesverksamma gruppen, dels pensionärerna. ATP-pensionen skulle innebära en större trygghet för den som har arbetat i mer än 30 år och som har en inkomst som är så pass hög att den överstiger ett basbelopp med 100 kr. Många svenska pensionärer har blivit rejält besvikna över att ATP-pensionen inte har givit dem en bättre ekonomi än de skulle ha haft med folkpension, pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg. Från Sveriges Pensionärsförbund anför man att det med en pension som uppgår till 3,5 ATP-poäng inte blir någon förbättrad situation. Krånglet med det kommunala bostadstillägget, för att inte tala om krånglet med det nu beslutade särskilda bostadstillägget och marginaleffekterna av nu gällande skatteregler, har också bidragit till att pensionärerna är besvikna. Ränteinkomster från sparkapital över 100 000 beskattas hårt. Inom vissa inkomstgrupper får man betala skatten med medel från pensionen. Detta drabbar främst kvinnor. Vi i centerpartiet har under de senaste åren fört fram kravet på en grundpension, innebärande att alla dessa förmåner slås samman och får utgöra en grundpension. I dagens penningvärde skulle den enligt våra beräkningar utgöra ca 100 000 kr. för en ensamstående. Med en sådan grundpension skulle administrationen minskas och målet för socialförsäkringarna kunna uppnås. Målet är alltså att komma fram till en enkel och lättöverskådlig försäkring, som också innebär en rättvis fördelning. För den som har utfört vårdarbete i hemmet skulle en grundpension innebära en erkänsla för detta arbete. De många komplikationer som har blivit följden av skatteomläggningen skulle inte ha uppkommit. Genom enkelheten skapas också överskådlighet. Alla som har låg pension skulle få en bättre situation jämfört med vad som gäller i dag. Ingen skulle få det sämre enligt grundpensionsförslaget. T.o.m. socialdemokrater i ledande ställning på finansdepartementet har anammat vår idé. Nu återstår det att övertyga övriga i regeringskansliet om att vårt förslag, om det förverkligas, är lösningen på många av de problem som regeringen har när det gäller fördelningsfrågor. Många av dessa, främst kvinnor, saknar ATP poäng därför att de har ägnat sina liv åt att vårda barn eller andra närstående. Genom den starka kopplingen till förvärvsarbete har kvinnorna generellt sett en svagare ställning inom pensionssystemet. Andelen kvinnor är störst när det gäller dem som enbart har folkpension och pensionstillskott. Många lever dessutom under knappa ekonomiska omständigheter. Tryggheten saknas i dagens pensionssystem. Skatteomläggningen gynnade höginkomsttagarna bland pensionärerna, medan de som har låg pension har fått en sämre situation -- ett föga hedrande resultat för en socialdemokratisk regering. Tyvärr får vi inte stöd när det gäller vårt förslag till grundpension. Utskottet vill inte ens att förslaget utreds vidare. Det är synd. Naturligtvis kan den kostnadsökning som förslaget innebär också diskuteras. Beroende på vilken modell man vidareutvecklar och vilka nivåer man lägger förslaget på i ett inläggningsskede kan också behovet av extra resurser reduceras. Men om man ser till den närmaste tioårsperioden, är även ett förslag med en grundpension om 100 000 kr. i det närmaste kostnadsneutralt. Om vi hade förändrat arbetsskadeförsäkringen och infört en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen, hade det funnits utrymme för en reform av den typ som centerpartiet har föreslagit. För undantagandepensionärerna lyckades ju centerpartiet efter många år driva fram ett beslut som innebär en förbättrad situation. Vi vet att vi har rätt också när det gäller pensionsförmånerna. Grundpensionen kommer att bli verklighet. Den ger rättvisa beträffande kvinnorna, och den erbjuder möjligheter att utveckla försäkringar som ger den enskilde valfrihet i fråga om ytterligare pensionsstöd. Därför är inte alla medvetna om denna förmån. Vi i centerpartiet har under de senaste åren i motioner krävt en bättre information. Vi har dessutom krävt att vårdåren skall tillföras automatiskt och att de skall gälla retroaktivt. Det är endast när det gäller informationen som vi har lyckats vinna visst gehör för våra krav. Det är inte så, att vi är nöjda. Men vi har i alla fall drivit frågan och har nu kommit en bit på vägen. Vårdåren är betydelsefulla för den förälder som inte hinner få ihop sina 30 ATP-år. Detta gäller speciellt de kvinnor som nu är i 50-årsåldern. Dessa har i stor utsträckning för få år med inkomst för att kunna räkna med ett tillräckligt underlag för en framtida rätt till full pension. Med vårt förslag till grundpension försvinner behovet av att räkna vårdår då grundpensionen uppgår till 3,5 ATP poäng. Tyvärr är vi inte där ännu. Det betyder att vi fortsätter att driva kravet på vårdår när det gäller vård av barn. Jag har tidigare i dag talat om socialdemkraternas motvilja när det gäller att visa solidaritet med dem som har utfört arbete i hemmet med vård av närstående. Det kan gälla vård av barn. Men det kan lika väl gälla vård av sjuka äldre anhöriga. Det särskilda pensionstillskottet, som beslutades sedan statsministern i samband med ett telefonväkteri valåret 1988 hade lovat de föräldrar som vårdat handikappat barn en förbättrad ekonomi, har visat på stor njugghet. Möjligen fanns viljan att genomföra en reform. Men resultatet är en besvikelse. Många känner sig kränkta och lurade. Ett relativt stort antal ansökningar har inlämnats till försäkringskassorna av människor som vill få del av den utlovade förbättringen. Det har tyvärr visat sig att reglerna är så utformade att det är mycket få föräldrar, främst kvinnor, som är berättigade till detta särskilda pensionstillskott. Återigen har vi här ett vallöfte som inte har infriats. Sent kom förslaget och fel blev det, anser vi i centerpartiet. Att barn med skolplikt inte är hemmavid hela dagarna borde vara en självklarhet. Det borde inte leda till att föräldrarna förlorar rätten till denna inkomstförstärkning. Men lagen tolkas så snävt att dessa barns skoltid är skäl nog att avslå inlämnad ansökan. anges följande under rubriken Kortare avbrott i vården -- lägg märke till detta -- tiden för avbrott till några enstaka timmar, vilket måste anses vara en aning mindre restrektivt än någon eller några enstaka timmar, men mer restriktivt än några få timmar och väsentligt restriktivare än större delen av dagen. Enkla och lättfattliga är reglerna naturligtvis inte för hur man skall bedöma enstaka timmar -- eller hur? Reformen är alltså starkt begränsad, och den är inriktad på en mycket liten grupp föräldrar. Utskottet uttalar dock att man inom angivna ramar tillämpar vad som sägs i förarbetena på det sätt som är förmånligast för den enskilde. Om man använder sitt sunda förnuft är det möjligt att fler får tillgång till det särskilda pensionstillskottet. Nu överklagas dessa avslagsbeslut. Förhoppningsvis leder det till en ändrad praxis. Dessa föräldrar är väl värda en trygg pensionstid med tanke på deras vårdinsats. Vi i centerpartiet anser att vårdtidens längd måste minskas från tio år till ett år. I vår reservation föreslår vi att även föräldrar till barn som har fullgjort skolplikt skall få rätt till särskilt pensionstillskott. Här finns ytterligare ett exempel på särskilda bestämmelser, som är krångliga och byråkratiska och som inte skulle ha behövts om grundpensionen hade varit genomförd. Då hade dessa mödrar fått en grundpension, som inkluderade ersättning för den vård som de har utfört och som samhället ännu inte har visat någon uppskattning för. Frågan om stödet till handikappade utreds för närvarande. Vi i centerpartiet har i en motion, som har Marianne Jönsson som första namn, utvecklat våra krav på en handikappolitik som medför bättre möjligheter att leva ett normalt liv. När det gäller rätten till handikappersättning och bedömningen av denna kräver vi en mera likvärdig behandling över hela landet. Nu ingår även den frågan i handikapputredningens uppdrag. Av den anledningen nöjer vi oss med att avvakta förslag. Även de handikappade har fått en sämre ekonomisk situation genom skatteomläggningen. Service och vård har blivit mera kostsamma, och allt fler kommuner sparar in när det gäller hjälpen till gruppen handikappade. Det är en utveckling som måste förhindras. Normaliseringsarbetet måste fortgå. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 43, 61 och 72.

Herr talman! Karin Israelsson säger här att utskottet inte stöder centerns förslag om grundpension. Jag konstaterar då att inte heller pensionsberedningen har gjort det. Karin Israelsson nämner alla fördelar med det här pensionsförslaget. Men jag vill framhålla att det också finns väsentliga nackdelar. Dessa har Karin Israelsson inte nämnt i debatten i dag. Vidare konstaterar jag att Karin Israelsson vill ge sken av att centern har en finansiering när det gäller grundpensionen. Men i samband med den allmänpolitiska debatten för några månader sedan ställde Anne Wibble en fråga till Görel Thurdin i det här sammanhanget. Hon fick då svaret att det bara rörde sig om ett förslag och att det inte behövs någon finansiering när det gäller förslag. Möjligen har centern ändrat sig sedan dess.
Herr talman! Om Barbro Sandberg hade läst vår motion och hemställan, skulle hon ha sett att det handlar om ett förslag som skall utredas. Det rör sig alltså inte om något färdigt förslag. Och om Barbro Sandberg dessutom hade lyssnat på mitt anförande, skulle hon ha hört att det finns en del finanseringskällor att ösa ur. Jag undrar vad det är som gör att Barbro Sandberg ser sig föranlåten att vara den som står för den starkaste kritiken mot vårt förslag om en grundpension. Även moderaterna har faktiskt börjat diskutera en form av grundpension, och det innebär kanske att vi i centern tillsammans med moderaterna kan komma fram till en lösning. Barbro Sandbergs inlägg här, som alltså får stöd av Anne Wibble, kan tolkas så, att ni är fullständigt nöjda med nuvarande pensionssystem och med det sätt på vilket pengarna fördelas. Men inte heller nuvarande pensionssystem är helt kostnadsneutralt. Det finns vinster att hämta i fråga om ett grundpensionssystem. Vi företräder de små människorna i pensionsfrågan. Jag tycker att det finns starka skäl att satsa på en grundpension, som ger människor den trygghet som de behöver. Om Barbro Sandberg och övriga i folkpartiet liberalerna tycker att det är värt att fortsätta med att lappa och laga det pensionssystem som vi har arbetat med -- jag tänker då inte minst på de beslut som vi har fattat i dag och på det som har framhållits i dagens debatt -- må ni få göra det. Men det här aktuella systemet är inte kostnadsfritt. Det innebär att det blir en hel del byråkrati. Vidare innebär det många orättvisor och stora oklarheter. Jag tycker att det finns all anledning att ta vårt förslag om en grundpension på allvar. Detta system kan byggas ut med frivilliga försäkringar som ger en god trygghet. dvs. som erbjuder större trygghet än vad grundpensionen kan göra.
Herr talman! Det står i reservation 43: ''Utskottet anser att regeringen bör lägga fram förslag om en förstärkt grundpension i enlighet med dessa riktlinjer.'' vi har ju begärt att förslag skall läggas fram. Sedan vill jag säga att folkpartiet värnar givetvis om de sämst ställda pensionärerna och menar att vi skall ha ett bra pensionssystem. Det vi vänder oss emot i centerns förslag till grundpension är förhållandet att det gynnar en viss kategori pensionärer. Vi anser att när ett nytt system skall träda i kraft bör det vara rättvist. Men här gynnar man t.ex. pensionstagare som har låga boendekostnader, alltså de som bor i egna fastigheter eller jordbruksfastigheter med låga lån, medan pensionärer som bor i lägenhet med hög hyra inte kommer att få full kompensation utan får det sämre än vad det har i dag. Vi har därför sagt angående KBT att det för närvarande är viktigare att se till att kommunerna blir skyldiga att betala ut
Herr talman! Jag tycker att det finns så pass många stora fördelar i ett grundpensionssystem, att det måste överväga om enstaka pensionärer skulle få det litet bättre än vad de har i dag. De stora grupperna som får det bättre är kvinnorna som i dag lever på väldigt låg pension och där man inte erkänner det vårdarbete som de utför med bl.a. handikappade barn, något som ju ligger Barbro Sandberg väldigt varmt om hjärtat. Det sägs att systemet skulle missgynna människor med höga boendekostnader. Men det gäller människor som redan i dag har en hög boendekostnad som inte täcks ens av det högsta KBP. De får i alla fall inte en försämrad situation. Ingen får en försämrad situation med en grundpension, men övervägande delen får ett bättre pensionsskydd. Det tycker jag finns all anledning att arbeta för. Vi prioriterar olika delar i vår politik, vi i centerpartiet jämfört med folkpartiet liberalerna. Vi från vår sida driver det här kravet väldigt starkt. Vi är helt övertygade om att vi skall kunna hitta möjligheter att finansiera det här förslaget. Det ger enkelhet och rättvisa. Om man vill ha KBT är det ingenting som hindrar kommunerna, om det skulle vara nödvändigt, att ge ett särskilt bostadsstöd. Vi vet också att om man är medveten om att vissa tillägg och ersättningar utges om kostnaderna är höga, brukar också kostnaderna stiga och fyller ut precis det utrymme där samhället träder in och täcker de extra kostnaderna. Så är det också i det nuvarande KBT-systemet. Jag antar att många av hyresvärdarna är medvetna om hur högt KBT som utbetalas och därför tar ut en hyra som helt täcker KBT-delen. Vi har diskuterat vårt förslag med många. Pensionsberedningen har varit mycket intresserade av det, och jag tror att många som har suttit i pensionsberedningen delar min uppfattning om enkelhet, överskådlighet och minskad byråkrati.

Herr talman! Vi började dagens debatt med att diskutera situationen efter skatteomläggningen för låginkomstpensionärerna. Nu skall vi avsluta vår del av debatten med att diskutera pensionssystemet i stort. Uppdelningen gör att det är svårt att undvika att det blir en del upprepningar av morgonens debatt. Själv tänkte jag börja med att diskutera det som ligger till grund för pensionsberäkningen, dvs. basbeloppet, fastän jag är medveten om att detta diskuterades i morse. Då hade jag så mycket annat att ägna mig åt att jag inte fick möjlighet och tid att ta upp det i mina inlägg. Det är alltså ytterligare en följd av skatteomläggningen att basbeloppet för i år och nästa år inte kommer att räknas upp efter alla prishöjningar. Regeringen har tillsammans med folkpartiet beslutat att dra ifrån de höjningar som är en följd av ökade indirekta skatter som skall finansiera skatteomläggningen. Regeringen och folkpartiet menar att om detta fick slå igenom på basbeloppet, skulle pensionärerna kompenseras dubbelt: genom skattelättnader och som grädde på moset skulle de få ett höjt basbelopp. Nu har vi redan i den första debatten på morgonen fått svart på vitt på att många pensionärer inte ens får mos och en mycket mindre del grädde. Men värdesäkringen av pensionerna genom ett årligt höjt basbelopp motsvarande alla prisökningar är mer än en ekonomisk fråga. Det handlar också om principer. Så länge vi har beslutet att pensionerna skall följa prisutvecklingen och inte löneutvecklingen -- det finns de som förespråkar det -- måste basbeloppet räknas upp i förhållande till konsumentprisindex, annars finns inte samband mellan pensioner och prisökningar. I betänkandet finns två reservationer, en från moderaterna och en från centern, för att nuvarande folkpensionssystem och pensionstillskott slås samman till en grundpension. Centerns förslag är det mest utvecklade. Jag har hela tiden varit väldigt tilltalad av förslaget att slå ihop pensionerna till en grundpension. Men jag vänder mig emot att man försöker lansera förslaget som om det skulle ge en bättre utdelning till låginkomstpensionärerna. Det är inte sant.

Det är ju den faktiska innebörden av förslaget. Jag tycker inte att man skall förtiga det. Det kan finnas andra fördelar med att slå ihop dem. Centerns förslag kostar 10 miljarder. I dagens läge tycker jag att det är viktigare och bättre att använda dessa 10 miljarder på ett annat sätt. Vi vill främst använda pengarna till ett ökat stöd till boendet, för det kommer de låginkomstpensionärerna bäst till del. Boendekostnaden tar ju en allt större del av inkomsterna. Vi anser att den utredning som nu skall påbörjas för att göra om KBT bör arbeta efter följande riktlinjer. Man skall slopa det här med nedre och övre hyresgräns och att minimibeloppet för att få statsbidrag till kommunerna skall vara 80 % däremellan. Konstruktionen med hyresgränser och en procentsats på 80 % inbjuder ju kommunerna till att laborera med procentsatsen. Jag tycker att man skall besluta om en fast summa. Självfallet måste det vara möjligt för kommuner som så önskar att lägga sig över den summan, men jag tror inte att det blir så många variationer som vi har i dag med just procentsatsen. Sedan tycker vi också att det är viktigt att statsbidraget till kommunalt bostadstillägg höjs successivt. Jag vill i det sammanhanget påminna om att före den borgerliga regeringsperioden, 1978, var faktiskt statsbidraget till KBT drygt 40 %. Jag har inte siffrorna med mig, men jag tror att det låg på 44 % då. Det tycker jag också att de borgerliga partierna bör betänka. I förmiddags slogs de hårt för att staten skall ta en ökad del av kostnaderna för det extra kommunala bostadstillägget. Det var faktiskt de borgerliga partierna som en gång kraftigt minskade det statliga stödet till kommunalt bostadstillägg. Nu tycker jag alltså att det finns skäl att börja höja upp det. En lämplig nivå kunde vara att återställa det till den nivå som det låg på innan vi fick en borgerlig regering. Vi tycker att målet för bostadsstödet på sikt skall vara att staten står för hela kostnaden. Då blir det ju en naturlig del av pensionen. Det är också, som vi ser det, den enda möjligheten för pensionärer över hela landet att få lika rätt till en god bostad. Om staten står för hela kostnaden och om man också betalar ut det kommunala bostadstillägget i förhållande till hyran, måste man fastställa en skälig bostadsstandard. Vi tycker att de gamla normerna för skälig bostadsstandard fortfarande kan gälla, dvs. att ensamstående har rätt att bo i två rum och kök, två personer har rätt till tre rum och kök. Det har sagts här tidigare i dag att låg pension i första hand är ett kvinnoproblem. Det kan inte upprepas nog ofta. Merparten av alla låginkomstpensionärer är kvinnor. Det behövs först och främst förebyggande åtgärder för att kommande generationer kvinnor inte skall drabbas av samma magra pension som dagens pensionärer. I betänkandet har vi två förslag. Det skulle vara en god hjälp för kvinnorna i dag om man retroaktivt fick tillgodoräkna sig vårdåren från 1960. Det skulle undanröja en hel del av problemen för kvinnorna på så sätt att man lättare skulle komma upp i full tid för att tillgodoräkna sig ATP-poäng. Vi har också ett annat förslag. Det gäller en frivillig pensionsförsäkring i offentlig regi. Vi menar att man kunde ha ett system där man vid en viss åldersgräns -- om man då inte kommit upp i mer än i genomsnitt t.ex. 4 poäng -- skulle ha rätt att teckna en statlig privat pensionsförsäkring med förmånliga regler. Premien skulle vara mycket låg så att låginkomsttagare verkligen hade råd med den. Den behöver inte nödvändigtvis vara avdragsgill på skatten. Den här pensionsförsäkringen skulle i första hand syfta till att man får en god utdelning som pensionär. Den skulle inte vara ett sätt att få betala mindre skatt. Det behövs också åtgärder riktade direkt till dem som redan är pensionärer. Vänsterpartiet prioriterar då att man ökar insatserna för ett bättre bostadsstöd. Herr talman! Vänsterpartiet står givetvis bakom samtliga reservationer i hela betänkandet där våra namn finns med. I den här avdelningen yrkar jag bifall till reservationerna 39 och 59.
Herr talman! Jag vill endast göra ett förtydligande av vad Margó Ingvardsson sade. Hon pekade på att det finns vissa paralleller mellan centerns och vår syn på en omvandling av ATP. Jag vill då hänvisa till det som står i reservation 42, där vi säger att man skall studera möjligheten att lyfta upp golvet så att man får en successivt ökad grundpension samtidigt som taket ligger fast och man får en annan typ av inkomstrelaterad pension. Låt mig upprepa vad jag sagt tidigare, att omvandlingen av ATP är viktig. ATP är inte längre någonting oantastbart, utan det är ett instabilt system. Det har jag talat om ganska ofta här i kammaren. Men jag har också sagt att om man gör en förändring skall den vara hållbar inte bara i 10 år, utan i 30 eller 50 år. Vi har sagt att man naturligtvis också måste studera andra lösningar. Jag hänvisade t.ex. till Bröms och gav exempel på några amerikanska modeller. Jag tycker att vi skall vara förutsättningslösa och inte hamna i gräl om olika modeller, utan med öppna ögon se på olika modeller som kan passa in på 2000-talet. Vi skall komma ihåg att förhållandena sannolikt kommer att vara helt andra då och att människor kommer att ha annan yrkesverksamhet, annan arbetsfördelning mellan män och kvinnor osv. Det är det systemet vi skall bygga upp. För dem som redan är inne i ATP-systemet gäller det att få fram verkligt bra och oantastbara övergångssystem. Jag är optimist och tror att vi kan finna vettiga lösningar. En förutsättning är att vi först försöker att så objektivt som möjligt analysera de olika systemen.

Herr talman! Detta är det näst sista anförandet -- det fjärde för min del i dag. Det är en oerhört stor flora av människor och mycket pengar det handlar om. Jag nämnde det i morse; det är länge sedan nu. -- En lång dags färd mot natt. Jag vill till att börja med yrka bifall till reservationerna 39, 44, 51 och 77, och står naturligtvis bakom de reservationer där mitt namn finns med. I morse togs ett beslut här i kammaren om ett särskilt bostadstillägg för de av skattereformen mest drabbade pensionärerna. Det gäller för år 1991 och retroaktivt från den 1 januari i år. Beslutet träder, efter snabbehandling, i kraft den 1 maj 1991. Under den tid som jag har suttit här i kammaren -- den är ganska kort -- har det kommit oerhört många stora, nya pålagor för försäkringskassan. Och jag har läst på att innan jag kom hit har man beslutat om ännu fler, om delpension och om föräldraförsäkring som skall kunna tas ut i småbitar. Det är ett stort arbete som försäkringskassan får, och den belastas mer och mer. Vi måste se till att de också har möjlighet att genomföra arbetet på ett bra sätt och ändå hinna med rehabiliteringen. Återställandet av basbeloppet ser jag som en viktig reform tillbaka till hur det var tidigare. Basbeloppet förlorar ju sitt värde om det inte följer prisutvecklingen. Då kan man ju hitta på nästan vilken summa som helst; i år tycker vi att en summa är lämplig, ett annat år tycker vi att någon annan är lämplig. Återställandet av den ursprungliga beräkningen av basbeloppet tycker vi är viktigt. För vår del i miljöpartiet tycker vi att det är oväsentligt om man utgår från oktober eller november. Men det skall vara de gamla kriterierna för att beräkna basbeloppet. Moderaternas krav i motion Sf270 om en utredning av okorrigerade basbeloppsindex, så att basbeloppet räknas upp med fulla prisförändringar, är intressant. Jag skulle vilja titta mer på det. Jag har inte riktigt satt mig in i vad det innebär. Om pensionärerna inte får full kompensation för prisökningarna borde det naturligtvis redovisas öppet. Det skulle ge tydliga besked om vad det handlar om. Några gånger här i dag har man hastigt berört hur det ser ut i EG. En del av de frågor som kommer upp i socialförsäkringsutskottet gäller naturligtvis I Sverige är vi kvinnor vana vid att ha ett yrkesarbete. Vi kan på det sättet bygga upp vår identitet och våra kunskaper för framtiden. På det viset kan vi också tjäna in vår pension själva. Vi vet att i Spanien är 70 % av kvinnorna hemmafruar, i Västtyskland 50 %. Man är där helt beroende av sin make för att få en vettig pension, dvs. man får köpa pensionsförsäkringar. Vi vet att det är 62 % i Västtyskland som inte har någon pension alls. Detta är ganska hårresande. Vi måste slå vakt om vårt trygghetssystem, och alldeles speciellt när det gäller sjukförsäkring och pensioner. Om man i något av de nämnda länderna har en låginkomsttagare som make, har man kanske inte råd att betala för någon pensionsförsäkring. Miljöpartiet de gröna anser alltså att vi skall bevara våra möjligheter att arbeta in en pension. Men trots detta behövs det en bra grundpension för de människor som t.ex. har vårdat egna barn, vårdat anhöriga eller av andra skäl inte har kunnat arbeta. Jag skall övergå till reservationerna. Ett av de viktigaste yrkandena -- i en reservation tillsammans med vänsterpartiet -- gäller återställandet av basbeloppet. Jag tycker att det är viktigt att man ger invandrarna en folkpension. Annars är de beroende av att enbart leva på socialbidrag. När de gäller äldre invandrare bör man efter ett visst antal år se över det hela och i stället utbetala folkpension till dem. Det är inte fråga om att det kostar pengar, men det blir ett bättre system, det är lättare att administrera. Invandrarna mår också bättre av att de inte söker hjälp utan att pensionen är även deras rättighet. Har vi invandrare eller flyktingar som har fått stanna, så skall de ju också få ta del av svenska förmåner. Vi vill ha en ny utredning om grundpensionen. KBT bör enligt vår mening vara lika över hela landet. Vi vill alltså att det skall utredas förutsättningslöst om detta skall vara en statlig eller en kommunal angelägenhet. Men det bör i alla fall vara likadant över hela landet. Själv anser jag att KBT skall gå utanför grundpensionen, eftersom människor har så olika hyror. Det finns ju de som i stort sett inte har någon hyra alls. De finns också människor som bor i nybyggnationer med oerhört höga hyror. Dit blir ofta pensionärer hänvisade att flytta när de blir ensamstående. Men jag kan inte säga hur det skall bli; det måste naturligtvis utredas förutsättningslöst. Sedan tycker vi att man noga skall se till att växelvård går att genomföra, och att man inte ger sådana pensionsförmåner att det blir sämre för dem som får växelvård. Det har att göra med om vederbörande betraktas som ensamstående när det gäller KBT och pension. Det är alltså viktigt att man ger människor en chans att få växelvård. Den ena parten i äktenskapet orkar inte alltid sköta sin make eller maka. Dessutom behövs kanske behandlingar. Om då växelvård kan ordnas och patienten kan vara hemma under viss tid, så bör man se till att inte förutsättningarna minskar. Det blir ju en mycket billigare vård, när alternativet är att patienten alltid måste vara på sjukhus eller i långvård. Miljöpartiet de gröna anser att pensionsåldern skall vara flexibel, från 60 till 70 år. Vi tycker att det är viktigt att man skall kunna välja en pensionsålder. Det finns ju länder som har lägre pensionsålder än vi, så det är inget märkligt. Många människor är utslitna, och speciellt många kvinnor har nu förslitningsskador. Vid svåra förslitningsskador får de ganska lätt förtidspension. Men kunde de då välja att bli pensionärer, så skulle de slippa ifrån utredande. Vi vill ha en automatisk rätt till vårdår när det gäller vård av små barn under tre år. Man bör enligt vår mening kunna gå tillbaka så långt som till 60-talet i detta avseende. Det är många som har flera barn, som har vårdat vart barn under tre år och som inte kommer upp till 30 år för full pension. En ökning till 40 år skulle ytterligare diskriminera kvinnorna i pensionshänseende. 30 år -- av vilka man räknar med de 15 bästa -- är i varje fall en ganska lång tid när det gäller att ha yrkesarbete, speciellt som många nu har långa studier och kanske är hemma ett visst antal år för sina barn. Då blir det mycket svårt för kvinnorna att komma upp till full ATP. Vi tycker att det är en snårskog när det gäller handikappersättningen. Den behöver ses över, och vi kommer att stödja vänsterpartiets reservation nr 67. Miljöpartiet anser också att särskild handikappersättning vid funktionsnedsättning bör kunna utgå även när man har fyllt 65 år. Man har inte så mycket mindre besvär med sitt handikapp om man är ålderspensionär än om man är under pensionsåldern. Vi vill alltså gärna se över detta problem. Har man ett svårt handikapp, så behöver man ju samma hjälp även om man har fyllt 65 år. Vi behöver en parlamentarisk utredning när det gäller KBT-systemet. Jag nämnde förut att vi anser att det bör vara samma KBT för alla i hela landet, och vi yrkar tillsammans med moderaterna på en parlamentarisk utredning. Den här frågan kom i olika moment, och det var olyckligt, för det var flera partier som hade liknande uppfattning. Det skulle ha varit förnämligt om vi kunnat avge en samlad reservation. Jag tar delvis på mig skulden, för vi kunde kanske ha tagit upp den här saken till debatt. Då hade det blivit en mycket stark reservation för att se över KBT-systemet.